Fru talman! Jag tror inte att vi är särskilt oense, utan jag tycker att vi har samma syn på Gotland som en lantbruksö. Det har vi också när det gäller att se om det finns möjligheter att hitta någon särlösning, om det blir en motsvarande särlösning för t.ex. solrosor. Jag vet att man jobbar mycket för det i de sydligare länderna, precis som jag har aktualiserat frågan om oljeväxtodlingen visavi olika parter i EU. Vi tittar ju naturligtvis också på möjligheter till miljöersättningar. Men det är inte något alternativ som diskuteras i ministerrådet. Det är ett alternativ som vi i så fall lägger fram förslag om själva och så småningom får godkänt av kommissionen. Vi håller också på med ett nytt miljöprogram för den kommande perioden, så vi får väl avvakta. Men jag tror, som sagt, att våra uppfattningar inte skiljer sig särskilt mycket åt.
Fru talman! Det här var ju faktiskt en riktigt trevlig debatt när vi i stort sett är överens, och jag tackar särskilt för detta. Jag hoppas bara att det lyckas i de intentioner som jordbruksministern har att få till en lösning, så att vi kan fortsätta med den här viktiga odlingen. Lite bekymrad blir jag dock när jordbruksministern avslutningsvis nämnde miljöersättningar. Det är en nationell lösning, och det finns väl just inte några större medel avsatta för detta. Skulle man bygga på detta kan det bli begränsningar som kan bli besvärande. Jag tror nog att man måste försöka se den här avbrottsgrödeodlingen i ett större sammanhang. Jag hoppas att det skall lyckas och jag skall ta med mig det här när jag åker hem om en liten stund.
Fru talman! Eskil Erlandsson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige inte skall fortsätta att kantra och vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att nyföretagandet inom jordbrukssektorn skall öka. Regeringens målsättning att motverka avfolkningen av landsbygden har slagits fast i regeringsförklaringen. Ett konkurrenskraftigt jordbruk spelar en viktig roll för att detta skall kunna förverkligas. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit att en mycket större marknad öppnat sig för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Kraven på näringen har samtidigt ökat i och med att konkurrensen från andra producenter inom EU skärpts. Villkoren för produktionen måste därför göras så rättvisa som möjligt. Samtidigt bör våra rena livsmedel, frånvaron av salmonella, förbudet mot användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte och våra långtgående djurskyddsbestämmelser vara klara konkurrensfördelar. Ett flertal åtgärder för att bibehålla och stimulera till ökad sysselsättning på landsbygden har redan vidtagits. I årets budget är totalt 1,3 miljarder kronor avsatta för olika strukturstöd och regionala stöd inom jordbrukssektorn. Häri ingår t.ex. startstöd till yngre jordbrukare, investeringsstöd till lantbrukare och kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden. I de nu pågående diskussionerna inom EU om den framtida jordbrukspolitiken har betydelsen av landsbygdsutveckling särskilt lyfts fram och tillmäts en allt större betydelse. Just nu pågår också samtal mellan partierna om det framtida skattesystemet, och då kommer naturligtvis även jordbrukets situation upp, bl.a. vad gäller energibeskattningen.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Jag hoppas att jordbruksministern och jag kan vara överens om tre saker. För det första: Jordbruket är drivkraften och motorn på den svenska landsbygden, dvs. en verksamhet som håller i gång andra verksamheter. För det andra: Det är nu viktigare än någonsin att vi inger den svenska jordbruksnäringen hopp och framtidstro, så att den återfår investeringsviljan. För det tredje: Det behövs en nyrekrytering av företagare till näringen, så att inte denna successivt avvecklas. Min fråga blir om vi är överens om de här tre sakerna. För att utveckla detta lite grann vill jag säga att man kan konstatera att jordbruket är en av förutsättningarna för en levande landsbygd i hela landet. Det genererar sysselsättning och service till andra som inte är direkt sysselsatta inom jordbruket. Det gäller service i form av dagis och skolor men också kommersiell service i form av affärer och reparationsverkstäder, för att ge några exempel. En nyrekrytering och det faktum att investeringsviljan måste återkomma leder i sin tur också till att landets ekonomiska tillväxt totalt ökar och till att vi kan bibehålla sysselsättningen inte bara i produktionsledet utan också i livsmedelsindustrin och bland underleverantörer. Det handlar där som bekant om ungefär 300 000 människor i vårt land, alltså om en väldigt stor verksamhet, som vi måste göra allt för att hålla i gång dels för sysselsättningens skull, dels för den svenska landsbygdens skull. Jag anser att regeringen, här företrädd av jordbruksministern, har underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att inge hopp och framtidstro hos näringen totalt men framför allt hos de unga som skulle vara beredda att gå in i näringen. De avstår och ägnar sig åt andra verksamheter. Ibland ägnar de sig inte åt någonting alls, vilket innebär sysslolöshet och arbetslöshet. Min andra fråga blir: När kommer det besked om den Björkska utredningens förslag? Händer det över huvud taget någonting? Det är nu drygt ett år sedan Gunnar Björk lade fram förslag som skulle kunna bidra till att näringen ingavs framtidstro och hopp. Besked saknas. När kommer beskeden? Det vanliga svaret brukar vara att det pågår skatteöverläggningar. Ja, men de kan pågå ganska länge. Det måste nu sättas ut ett datum, så att människor vet när de kan förvänta sig ett svar.
Fru talman! Jag tror att vi kan vara rätt överens på de tre punkter som Eskil Erlandsson räknade upp. Jordbruket är en motor för landsbygden, men nu kanske av lite andra skäl än tidigare. Det fanns förut många gårdar och lantbrukare. Produktiviteten var inte så hög, och det behövdes fler för att producera vår mat. När produktiviteten nu har ökat behövs det ett mindre antal, men inte desto mindre är de färre jordbrukare som finns i dag väldigt viktiga som en del i landsbygdens utveckling. Som jag ser det betyder det väldigt mycket för andra människor som skall bosätta sig på landsbygden att det finns ett levande jordbruk. Det är en viktig kvalitet för andra människor. Jag tycker också att man skall se landsbygden och jordbruket kopplade till staden och tätorten. Ofta sätter vi de här begreppen emot varandra, men det är ändå så att många människor som bor i städerna tillbringar åtminstone en månad på landet. Om man skulle göra en undersökning bland de personerna och fråga vilken månad på året som är bäst, tror jag att nästan alla skulle säga att det är den månad när de är på landet. Också för stadsborna betyder alltså landsbygden, för att inte tala om maten som kommer från landsbygden, den rena miljön osv., väldigt mycket. Jag tycker att det är viktigt att försöka tona ned den motsättning som många gånger framhålls mellan stad och land. Båda är beroende av varandra. Det måste vara så, eftersom landsbygdens utveckling beror på hur stadsborna röstar. De flesta människor röstar, äter och bor ju i städerna, och det är därför viktigt att se denna koppling mellan stad och land. Jag vill också gärna försöka ge lantbruket hopp och investeringsvilja. Det var det som den andra frågan handlade om. Den tredje frågan handlade om nyföretagandet. Det varierar kanske beroende på var någonstans man bor och på i vilka delar av landet man rör sig. Själv kommer jag från Jämtland, och jag måste säga att investeringsviljan och investeringarna där i dag är på en hög nivå. Det är väldigt glädjande. Där tror man uppenbarligen på att jordbruket har en framtid, och jag önskar att fler skulle göra det. Men det är klart att ett jordbruk också måste anpassas till de nya förutsättningar som kommer att råda och som kommer att innebära mera av konkurrens. De kommer också att innebära mera av konsumentstyrning av vad som skall produceras och mindre av att vi politiker bestämmer att bönderna skall åstadkomma produkter i vissa kvantiteter och till vissa priser. Detta är det nuvarande systemet, som inte är bra och som vi försöker ändra på i Bryssel. Jag skall när jag är färdig med den här debatten gå över till EU-nämnden och redovisa våra positioner i EU inför nästa vecka. På måndag börjar det som förhoppningsvis är slutförhandlingarna om den förändrade jordbrukspolitiken. Jag kan försäkra Eskil Erlandsson att vad som ankommer på mig och på den svenska regeringen skall vi försöka åstadkomma en politik som skapar konkurrenskraftiga och även miljömässigt bättre jordbruk än hittills men också en landsbygdsutveckling helt i enlighet med det som vi kan läsa om i regeringsförklaringen om att hela Sverige skall leva.
Fru talman! Vi är alldeles överens om att stad och land går hand i hand. Det är så att många människor finner upplevelser på den svenska landsbygden, och jag hoppas att så kan ske även i framtiden. Att vi dessutom kan erbjuda upplevelser för andra européer är en del av den landsbygdsutveckling som jag hoppas att vi båda vill se. Samtidigt måste man konstatera att två år i rad har 210 av landets 289 kommuner tappat människor. Det är en alldeles förfärande siffra i mina ögon. Något måste göras nu innan det är för sent, därför att om det här pågår så blir det oreparabla skador, skador som alltså inte går att göra någonting åt när det har gått ytterligare några år, som i sin tur leder till - tror jag - att landets totala ekonomiska utveckling kommer att gå kräftgång. I stället önskar vi väl båda att den skulle gå i den andra riktningen, dvs. utvecklingen skulle gå framåt och tillväxten skulle öka.

Är ministern beredd att ta ett sådant initiativ?
Fru talman! Ja, det är bekymmersamt att denna omflyttning i landet har varit så stark under 90-talet, och det har ju i sin tur att göra med en ny förändrad situation där de gamla regionalpolitiska metoderna inte riktigt längre räcker till. Det är inte 60-tal eller 70-tal nu, då vi på ett mera handfast sätt kunde styra över framför allt den privata företagsamheten. Samtidigt skall vi ju inte heller bortse från de insatser som har gjorts som består och som är annorlunda än de som var på 60 och 70-talen. Jag tänker då t.ex. på de regionala högskolorna, som har haft en kolossalt stor betydelse som motorer för regionernas tillväxt. Där har väl båda våra partier varit väldigt engagerade och delaktiga, till skillnad från vissa andra, i utvecklingen. Det som sker nu och som regionerna är i full färd med är ju tillväxtavtalen. Tanken med dem är ju att försöka se regionalpolitik på ett nytt sätt, inte von oben eller ovanifrån, från Stockholmsperspektiv, utan mera se det som att regionerna själva skall ges möjlighet att påverka och också få ett större ansvar för det regionala näringsklimatet. Det är då viktigt att olika parter är engagerade, och så är det ju, det vet vi från de samtal som vi nu hör om. Senast den 15 april skall länen lämna förslag till åtgärdsprogram, och därefter kommer innehåll och finansiering av programmen att förhandlas mellan regeringen och länen. De första avtalen beräknas träda i kraft år 2000 och löpa på tre år. Jag ser fram emot det resultatet. När det sedan gäller den specifika frågan om Gunnar Björks utredning är det ju inte så enkelt som att säga att vi skall lyfta ut detta och göra en särskild proposition av det. Det ingår ju trots allt i vårt skattesystem. De samtal som förs handlar ju om skatter för privatpersoner, dvs. vanliga inkomsttagare, men också om skatter för företagare. Vi vet ju att Centerpartiet var det parti som först aktualiserade den här frågan i de samtalen, och då får väl ni i Centerpartiet fortsätta föra den diskussionen med regeringen och de andra partierna. Vi skall också komma ihåg att i sammanhanget är det så att vi inte vet vad som blir resultatet av Agenda 2000. Vi kan ha en hållning och en position, och det har vi, men vi är små. Vi har fyra röster i sammanhanget, och vi vet inte vad slutresultatet blir. Vi kan hoppas att det blir en bra reform. Vi har också sagt att om det blir en bra reform är vi väldigt angelägna om att budgeten skall hållas, men vi kan också tänka oss att det under en första period kan få kosta lite till. Detta skall också läggas in i hela diskussionen om lönsamheten i jordbruket, men också om kostnaderna för det svenska jordbruket.

Fru talman! Jag vill bara helt kort tillägga: Nej, vi skall inte flagga ut den svenska livsmedelsproduktionen, och det sker inte heller! Vi har nöjet i Sverige att äta väldigt bra mat själva. Men vi har också nöjet att se att vi nu också kan exportera en del av den maten. Jag har själv varit i London och i Berlin och sett hur svenska producenter marknadsför sig och vilket intresse det finns. Jag vet att bönderna själva är i Japan, för att där finns också ett intresse av bra svensk mat. Så jag är faktiskt mera optimistisk än så. Svaret på din fråga är, återigen, att skatterna måste tas i ett sammanhang. Bönderna vill ju i andra sammanhang bli betraktade som företagare, och företagandet och dess villkor diskuteras just nu bl.a. i skattesamtalen. Då är det naturligt att frågan kommer att handhas där, och därför är jag inte beredd att plocka ut det här och säga att nu skall vi göra en särskild liten proposition om just denna sak, utan det får skötas där. Men återigen: Låt oss nu också se vad som kommer ut av Agenda 2000-arbetet och se hur lönsamheten kommer att utvecklas för våra jordbrukare, men också hur kostnaderna för skattebetalarna kommer att se ut. Det finns ju också en baksida av det som vi nu diskuterar, nämligen om lönsamheten genom sänkta skatter eller ökade bidrag kan öka. Baksidan heter ju att vi antingen tappar skatteintäkter eller måste betala mer för att åstadkomma det här.

Fru talman! Inga Berggren har frågat socialministern om vilka åtgärder han avser vidta för att skapa klarare regler för functional foods samt om statsrådet kommer att medverka till att frågan om hälsopåståenden vid märkning och marknadsföring av livsmedel med kraft drivs vidare inom EU och internationellt. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Innan jag går in på hur denna fråga kan drivas vidare vill jag klargöra några begrepp. Functional foods är inte ett allmänt vedertaget begrepp eller definierat i någon lagstiftning. Vad vi talar om är vanliga livsmedel som på ett eller annat sätt förändrats så att de får en speciell effekt, en effekt som skall ge något utöver det som den så att säga traditionella kosten ger. En viktig förutsättning för en utveckling av denna produktgrupp är möjligheten att via märkning och marknadsföring framhäva vad produkterna är bra för. Jag skulle vilja påstå att det är detta som är den väsentliga frågan vad gäller functional foods. Med andra ord: Vad kan sägas i märkning och marknadsföring av livsmedel utan att komma i konflikt med läkemedelslagstiftningen, och hur skall angiven effekt dokumenteras och granskas? Jag tycker också att det är viktigt att man i detta sammanhang skiljer på allmänna påståenden som hänvisar till ett etablerat samband mellan kost och hälsa och mer produktspecifika påståenden som anger att en produkt i sig har en särskild effekt. Jag vill i detta sammanhang erinra om att branschen har utarbetat ett s.k. egenåtgärdsprogram för användning av vissa hälsopåståenden på livsmedel. Grundprincipen för användning av hälsopåståenden inom ramen för programmet är att påståendena måste bygga på allmänt erkända och väldokumenterade samband mellan kost och hälsa. Åtta väletablerade samband anges i programmet. Som exempel kan nämnas sambandet mellan högt blodtryck och koksalt. Detta program bedöms inte strida mot gällande gemenskapslagstiftning. Det anses därmed tillåtet att i märkning och marknadsföring t.ex. ange att "vanligt salt kan i för stor mängd öka risken för högt blodtryck. Denna produkt har låg salthalt." Däremot är det inte förenligt med programmet att säga "denna produkt sänker ditt blodtryck". Ett sådant produktspecifikt påstående avviker från programmets krav om att påståendena bör ingå i ett orsakssammanhang och betona helhetsbilden. Produktspecifika påståenden måste naturligtvis kunna verifieras, och dokumentation måste finnas som styrker påståendet. För konsumenten är det ett grundkrav att märkningen skall vara korrekt och inte vilseledande. Statens livsmedelsverk har på uppdrag av regeringen analyserat och utrett hälsopåståenden vid märkning av livsmedel. Livsmedelsverkets rapport får betraktas som en lägesrapport, och ärendet bereds för närvarande. Livsmedelsverket lämnar inga förslag till hur hälsopåståenden i framtiden skall kunna vara utformade utan pekar i stället på ett antal olika möjligheter. Jag anser att frågan om hälsopåståenden är viktig och kommer att fortsätta att driva den internationellt. Sverige har i sitt yttrande beträffande EG kommissionens grönbok om livsmedelslagstiftningen påtalat att frågan om hälsopåståenden erbjuder svårigheter, bl.a. med hänsyn till gränsdragningen mellan livsmedel och läkemedel. Standarder och regler får dock inte försvåra utvecklingen av hälsomässigt gynnsamma produkter. Det finns därför anledning att åter ta upp arbetet inom EU med regler för väl underbyggda hälsopåståenden. Jag ser således positivt på utvecklandet av nya livsmedel med sammansättningar som kan bidra till en näringsriktig kost. Jag ser också positivt på att arbeta för att bra information kan ges om sambandet mellan kosten och hälsan. Jag vet att konsumentorganisationerna är mycket engagerade i denna fråga och att många olika synpunkter har förts fram, allt från uppfattningar som att hälsopåståenden inte behövs till att lagstiftningen hindrar utvecklingen av hälsosamma livsmedel. De konsumentorganisationer som framför kritiska synpunkter är oroade över att helhetssynen på sambandet mellan kost och hälsa undergrävs om man fokuserar på enskilda produkter. De framför också att hälsopåståenden på enskilda livsmedel kan vara ett starkt försäljningsargument vars budskap det kan vara svårt att värja sig mot. Andra framför att konsumenter har rätt att få information om livsmedel som aktivt hjälper till att hålla oss friska. Det viktiga nu är att skaffa kunskap om vilka effekter hälsopåståenden kan få ur ett brett folkhälsoperspektiv och vilka konsekvenser, såväl positiva som negativa, som en konsumtion av sådana produkter kan få för olika målgrupper. Jag ämnar ta initiativ till att en dialog mellan olika intressenter kommer till stånd. Ett nära samarbete behövs mellan olika myndigheter, konsumenter, livsmedelsbranschen samt företrädare för livsmedelsforskningen.
Fru talman! Tack för svaret som redan i inledningen anslår en positiv och konstruktiv ton. Ministern säger som nummer ett, vilket är bra, att utvecklandet av livsmedel med sammansättningar som bidrar till näringsriktig kost är någonting bra och att det är viktigt att informera om sambandet mellan kosten och hälsan. Att intresset för mat med hälsoeffekter växer är mycket tydligt. Angelägenheten ökar då också att reda ut att mat i sig inte är medicin men att vissa livsmedel innehåller naturliga ämnen som har egenskaper som kan bidra till att minska risken för sjukdomar. Matvanorna är en av de viktigaste påverkbara faktorerna bakom våra stora folksjukdomar, både hjärt och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Övervikt och diabetes ökar starkt i hela västvärlden. Ändringar av matvanorna skulle ge betydande vinster för både individ och samhälle. Vad kommer det då att finnas på framtidens menyer? Bl.a. denna fråga ställdes till en framtidsforskare på Svenska Dagbladets livsstil/matsida i går. Han sade: Färdiglagad mat med fokus på hälsa och nytta. Det skall gå snabbt och smidigt men samtidigt vara nyttigt. Fler och fler väljer vegetarisk mat. Maten skall inte bara vara hälsosam, utan det skall finnas krav på att den skall bota sjukdomar, åtminstone förebygga sjukdomar. Det är här som functional foods kommer in. Jag anser att functional foods hör framtiden till. Dessa livsmedel med specifika effekter som kan minska risken för sjukdomar har kommit för att stanna. I Sverige finns redan en väl etablerad samverkan längs hela livsmedelskedjan, från råvara till färdigutvecklad produkt. Denna samverkan bygger på en struktur med ett öppet och kreativt förhållningssätt som främjar utveckling. Inte minst för den svenska livsmedelsindustrins framtida konkurrenskraft och möjlighet att utveckla produkter på funcional foodsområdet är det viktigt att reda ut begreppen. Jag instämmer med Margareta Winberg i att regler och standarder inte får försvåra utvecklingen av hälsomässigt gynnsamma produkter. Det är därför med gillande som jag konstaterar att jordbruksministern kommer att driva frågan vidare. Då undrar jag om frågan i första hand skall drivas inom gemenskapen, alltså inom EU. Hur och i vilka forum nationellt och internationellt avser Margareta Winberg att arbeta, och hur ser tidsperspektiven ut?
Fru talman! Det är roligt med debatter mellan en företrädare för Moderata samlingspartier och regeringen, där vi inte genast hamnar på kollisionskurs. Vi tycks inte göra det alls i denna fråga. Det tycker jag är bra, därför att ibland måste vi också kunna finna varandra. Jag tror att detta är en sådan fråga där vi kan finna varandra. Jag tycker att referatet från Svenska Dagbladet var intressant. Hur maten kommer att se ut i framtiden är en fråga som jag har funderat mycket på. En förutsättning för vårt svenska jordbruk och vår livsmedelsindustri bygger ju på vad konsumenten vill ha och vilka råvaror som kommer att behövas framöver. Jag delar nog mycket av det som sades, t.ex. att färdiglagad mat kommer att växa något och att vegetarisk mat kommer att öka i omfattning. Däremot tror jag också - jag vet inte om det framgick av vad framtidsforskaren sade - att det kommer att finnas ett ökat intresse för genuina råvaror, därför att det, tror jag, kommer att finnas ett ökat intresse för matlagning som sådan. Till detta bidrar inte minst våra utmärkta och duktiga svenska kockar som har vunnit så många tävlingar. Vad jag funderar mycket på, men jag har inget färdigt svar, är hur man skall kunna förmedla detta intresse till våra ungdomar, så att unga människor äter bättre och därmed kanske också billigare genom att laga maten själva och inte alltid, gärna någon gång, köpa färdig pizza, hamburgare, korv och liknande. Detta är någonting som jag grubblar över, men som jag inte har något svar på. Jag hoppas att det så småningom blir åtminstone en diskussion om hur det skulle kunna gå till. För att gå över till detta med att man vill att livsmedel också skall bota och förebygga sjukdomar är jag övertygad om att det är så, därför att människor i Sverige och övriga västvärlden blir mer och mer medvetna om kopplingen mellan mat och hälsa. Man blir också mycket mer medvetna om miljöns betydelse för bra mat och god hälsa. Allt detta sammantaget kommer säkerligen att göra att man kommer att fråga efter den här typen av functional foods. Då är det viktigt att vi har ett regelsystem som är korrekt. När Livsmedelsverket gjorde sin utredning pekade man på flera olösta frågor, såsom t.ex.: När medför påståenden om effekter att ett livsmedel blir att betrakta som ett läkemedel? Eller hur skall man se på allmänna respektive produktspecifika påståenden? Skall vi ha nationella regler eller regler på gemenskapsnivå? Hur är det med märkningens effekt på enskilda konsumenter och/eller på befolkningen som helhet? Det finns alltså ett antal frågor som ännu inte är besvarade, men det gör ju det hela så mycket mer spännande. Då kan vi fortsätta diskussionen för att få fram ett bra svar. Inga Berggren frågade också hur jag avser att driva det hela vidare och med vilken tidplan. Jag kan inte säga någonting om tidplanen, men det finns ju olika forum. Sverige är ett naturligt forum för ett nationellt arbete. Det finns mycket att göra här. EU är ett annat forum, och Codex Alimentarius är ju ett tredje sådant forum. Det behövs arbetas på alla nivåer, enligt mitt förmenande.
Fru talman! Margareta Winberg tog upp frågan om hur vi skall intressera unga människor för att laga mat. Det är väldigt viktigt att man satsar på utbildning och undervisning i både grundskolan och gymnasieskolan. Det finns många bra argument för att se över läroplaner och liknande i framtiden. Som Margareta Winberg sade tror jag också att det finns ett intresse för genuin mat, för råvarorna i sig, för att kunna hantera dem på rätt sätt och för att kunna laga maten. Man bör delvis handgripligen ta tag i dessa saker plus ge information om sambandet mellan kost och hälsa. Det är vi överens om. Jag vill också ta upp en sak som jag läste med intresse häromdagen. Stig-Björn Ljunggren skrev i Arbetet Nyheterna: Politiken kan inte ta ansvar för hur vi arbetar med vår livsstil. Möjligen kan vi få vissa fingervisningar i skolutbildningen och genom friskvårdskampanjer, men ytterst är det ändå vi själva som bestämmer hur vi vill leva vårt liv. Det är så sant så. Skola och utbildning är där viktigt att komma ihåg. Kostcirkeln är ett enkelt rättesnöre, att man äter en varierad kost, att man tar en del av varje sjundedel, att man rör på sig i lagom portioner. Också här kommer functional foods in. Det kan vara en del i en väl balanserad kost. Gränsen mellan läkemedel och livsmedel är naturligtvis en nyckelfråga i det här sammanhanget. En förutsättning för att påståenden om fysiologiska effekter av livsmedel skall kunna accepteras är att de håller sig på rätt sida av gränsen mellan livsmedel och läkemedel. Jag anser att det är viktigt att produkter av det här slaget i grunden är ett näringsmässigt bra livsmedel som passar in i en näringsriktig kost. Naturligtvis är det med rätta som konsumenter kräver information om dessa livsmedel som aktivt kan hjälpa till att hålla oss friska. I Sverige har vi redan det s.k. egenåtgärdsprogrammet, som Margareta Winberg nämnde i sitt svar. Det finns också ett väl utarbetat förslag att vidga programmet. Det skulle kunna vara en god grund för ett nödvändigt arbete med att ta fram mer preciserade regler så att functional foods kan klassificeras som livsmedel. Variationerna mellan länderna i Europa är stora. Det ges mer eller mindre utrymme för tolkningar av läkemedelslagstiftningen. Sverige ligger väl framme och är välrustat med förslaget om utbyggt egenåtgärdsprogram. Därför bör vi ta tag i den här frågan, vilket jag förstår att Margareta Winberg också avser att göra. Det är angeläget att tillsammans med andra länder finna vägar så att regler och villkor för livsmedel med hälsosamma effekter harmoniseras.
Fru talman! Helt kort som avslutning: Vi är överens. Det går inte att ha nationella regler på det här området, men man kan driva en opinion nationellt för att få människor medvetna. Jag delar också uppfattningen som uttrycktes här, att det är vi själva som bestämmer. Men för att kunna göra ett bra val måste vi vara informerade. Vi måste ha kunskap, och det kan vi få genom skolan och också genom ett allmänt opinionsarbete. Det är även viktigt med annan information än enbart märkning av livsmedel. Det är angeläget att kost och hälsa sätts in i ett större sammanhang där utbildningen spelar en väldigt stor roll. Slutligen är jag naturligtvis villig att samarbeta både nationellt och internationellt med dem som är intresserade av dessa frågor, och jag tror att det är ganska många som är det.
Fru talman! Jag vill beröra ytterligare en sak som Margareta Winberg tog upp i slutet av sitt interpellationssvar. Hon säger att det behövs en, som jag kallar det, livsmedelsrelaterad näringsforskning för att skaffa kunskap om vilka effekter olika hälsopåståenden kan få. Det är en viktig sak att understryka. En sådan forskning är ju grunden för att man skall kunna utveckla functional foods, alltså forskning som fokuserar på samband mellan komponenter i livsmedel och fysiologiska funktioner. Jag har också uppfattat svaret så att jordbruksministern avser att vara pådrivande i det fortsatta arbetet och även för att stegra tempot när det gäller dessa frågor. Jag kommer naturligtvis att följa den här frågans vidare hantering med stort och granskande intresse. Redan år 2001 borde Sverige ha flyttat fram sina positioner för att under sitt ordförandeår inom EU ytterligare intensifiera arbetet med att göra reglerna klarare när det gäller möjligheten till påståenden kring effekterna av functional foods preciseras.

Fru talman! Kjell-Erik Karlsson har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att i enlighet med miljöbalkens intentioner och regler stoppa det pågående industrifisket i Östersjön i avvaktan på miljökonsekvensanalyser. Det svenska fisket, liksom allt havsfiske, skall bedrivas på ett hållbart sätt. Vid förvaltandet av fiskbestånden skall försiktighetsprincipen tillämpas och ekosystemansatsen beaktas. En hållbar förvaltning utgår från ett optimalt nyttjande av fiskbestånden. En tillämpning av försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen innebär att hänsyn även tas till balansen inom och mellan arter. Fisket i Östersjön bedrivs inom ramen för de totala tillåtna fångstmängder som fastställs av Fiskerikommissionen för Östersjön. Fångstmängderna beslutas efter förhandlingar mellan länderna runt Östersjön. I förhandlingarna företräds Sverige av EG kommissionen. Besluten föregås av rådgivning från Sverige har inom Fiskerikommissionen för Östersjön aktivt verkat för att försiktighetsprincipen skall tillämpas och principen har varit vägledande inför fastställandet av den totalt tillåtna fångstmängden för år 1999. Med bl.a. den biologiska bedömningen som underlag beslöt Fiskerikommissionen om en stegvis sänkning av kvoterna för år 1999 för sill och skarpsill. Kvoterna för dessa arter har sänkts med 15 % Vad avser sillfisket i Stockholms skärgård har jag inhämtat uppgifter från Fiskeriverket där det framgår att det under 1998 inte utgjorde mer än 0,4 %, dvs. 1999 har det hittills inte inrapporterats några fångster i det nämnda fisket. Tillgängliga biologiska undersökningar tyder inte på att detta fiske skulle hota att slå ut strömmingbeståndet i denna region. Fisket bedrivs inom områden på de djup där i princip endast sill och skarpsill förekommer, vilket också har bekräftats av undersökningar. Bifångster i denna typ av fiske är därför mycket marginella. I de områden i Östersjön där det kan förekomma bifångster har sådant sillfiske inte tillåtits. De försämrade sillfångster som det kustnära yrkesfisket längs Östersjökusten har fått vidkännas kan delvis förklaras av den omfördelning som skett mellan sillpopulationer, till fördel för den mindre och långsamväxande sillen. Sådana redskap som används lokalt i det kustnära fisket fångar inte den mindre och långsamväxande sillen. Det är en förklaring till att kustfiskets fångster försämras. Jag anser att fiskelagstiftningen lever upp till miljölagstiftningens intentioner och att den innehåller alla de styrmedel som är nödvändiga för att upprätthålla ett hållbart fiske. Det ankommer på Fiskeriverket att, mot denna bakgrund, följa sillbeståndens utveckling och besluta om lämpliga åtgärder. Jag har därför inte för avsikt att för närvarande vidta några åtgärder beträffande trålfisket i Östersjön.
Fru talman! Jag tackar för svaret men har en del kommentarer kring detta. 1998, när det framfördes kritiska röster kring det storskaliga industrifisket i Östersjön, att det finns många intressen att ta hänsyn till och att det i grunden är Fiskerikommissionen för Östersjön som styr genom fiskekvoterna. Då kan man undra: Vem styr Fiskerikommissionen? Beståndsuppskattningen och fördelningen av kvoterna i Östersjön sker vid internationella sammankomster med inblandade stater. Där har man konstaterat att lekbiomassan av sill och strömming minskar. I fjol gavs rekommendationer om att uttaget av sill/strömming skulle minska med 30-40% i egentliga Östersjön. Men beslutsfattarna stannade av olika skäl vid en minskning med 15 %. Varför skulle det behövas en minskning med 30 40 %? Jo, Fiskeriverket visar självt att strömmingsbeståndet är utsatt för en mångårig icke hållbar utveckling. Det kan man utläsa i verkets egna diagram och informationsblad. Enligt dessa var lekbeståndet av strömming i Östersjön 2 miljoner ton 1974. 1990 var det nere på 1 miljon ton. 1 miljon ton är det tröskelvärde som Internationella havsforskningsrådet har slagit fast som lägsta nivå för att lekbeståndet skall kunna försörja nya generationer med en tillräcklig mängd yngel. Nu är vi nästan nere på ett lekbestånd om cirka en halv miljon ton, vilket är hälften av vad som är långsiktigt hållbart. Fiskeriverket säger självt i sin information Resurs Det finns en laborator vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil som inte drar sig för att tala klarspråk när det gäller Östersjöfiskets situation. Han säger: Fanns politisk insikt i frågor som rör kust och havsproblemen i vårt land skulle vi naturligtvis skydda Östersjöfisken i vår egen nationella zon. Vi har ju själva rätt att bestämma över var och hur uttagen skall fördelas. Strömmingstrålningen alldeles intill skärgårdskusten och "dammsugningen" nära land går ju att ändra på. Är ministern beredd att återinföra ett generellt trålförbud innanför fyrasjömilsgränsen från baslinjen? Vilken typ av fiske skall vi ha? Förra jordbruksministern sade för ett år sedan: "Det är självklart varje fiskares ambition att få en så bra avsättning som möjligt för det han fiskar, dvs. hellre ha en inriktning på ett fiske för humankonsumtion än ett fiske för foderbruk." Visst har kustfiskaren den ambitionen. Men vad sker när de stora trålfiskarna bedriver kustnära industrifiske för att leverera till fiskmjölstillverkning och minkmat? Inte blir det då mycket kvar för humankonsumtionsfiske. I ett svar på en annan fråga säger nuvarande ministern att "trålfisket bedrivs huvudsakligen i syfte att använda fångsten för direkt humankonsumtion". Detta måste väl ändå vara en missuppfattning. Huvuddelen går ju till fiskmjölstillverkningen, och det är ingen humankonsumtion. När det gäller önskan om utflyttning av gränsen för trålfisket har ministern sagt att sannolikheten är ganska liten att trålfiske sker innanför fyramilsgränsen, då sill och skarpsill inte finns i tillräcklig koncentration så nära land, samt att fiske bedrivs inom områden och på de djup där i princip endast sill och skarpsill förekommer. Tydligen - eftersom man fiskar där inne - förekommer de där.
Fru talman! Att Stockholms skärgård är unik tror jag att vi alla håller med om. Men kommer den att fortsätta att vara unik om det inte finns någon bofast skärgårdsbefolkning? Jag tror att vi alla talar om att vi skall ha en levande skärgård och då menar vi säkert en levande skärgård året runt. I så fall går det inte att bara klä det här begreppet med ord, utan det behövs också ett innehåll. En första förutsättning är naturligtvis att folk skall kunna bo kvar och då skulle vi kunna diskutera fastighetsskatten och förmögenhetsskatten men det vet jag att vi absolut inte skall göra i dag. Vidare skall folk som bor i de här områdena kunna försörja sig på riktiga jobb. I Stockholms skärgård finns det en hel del som är fiskare och som försöker försörja sig på det. De fiskar, tillagar strömming och säljer på Skansen t.ex. Många i Stockholms skärgård är mångsysslare men de fiskar alltså. Ungefär 35 personer är i dag fiskare. Det finns säkert ett femtiotal till som skulle vilja fiska om det bara fanns mer strömming i skärgården. Jag har ställt en skriftlig fråga till jordbruksministern i det här ämnet och har fått ett svar som är väldigt konstigt. Jordbruksministern hävdar, och jag vet inte varifrån hon har fått det, att kustfiskarna själva har begärt att man skall kunna fiska närmare kuststräckorna. Men då vill jag säga att det är något som härrör från 50-talet. På den tiden var trålarna inte så stora. De hade heller inte alls samma styrka, så många hästkrafter, som dagens trålare. Trålarna hade nämligen ungefär 30 hästkrafter och kunde inte alls fiska vad de kan i dag. I dag har de trålare som fiskar nära kusten flera tusen hästkrafter. Det är alltså helt andra förhållanden nu. Att påstå att de som bor i de här områdena själva har begärt det stämmer således inte överens med de förhållande som i dag råder. Det kustnära fisket, det industrifiske, som vi nu skall diskutera och som trots allt sker nära kusten, vid fyramilsgränsen, kan jämföras med att kalhugga havet flera gånger per år. Det är faktiskt vad som sker. Fiskare som i generationer har bott ute i skärgården berättar att det aldrig har varit så lite strömming som det är nu. Vi vet att bestånden ändras och att det är generationsväxlingar men det har aldrig varit ett så litet bestånd som nu. 1. Vilka frågor från jordbruksministerns utgångspunkt är de viktigaste för att få och bevara en levande skärgård i Stockholm året runt? 2. Är jordbruksministern beredd att flytta ut fyrasjömilsgränsen utanför baslinjen - det finns ju så många öar - alltså utanför den yttre skärgården i 3. Varför tror jordbruksministern inte att det tas upp mer fisk? I svaret till Kjell-Erik Karlsson beskriver hon att det inte togs upp så mycket fisk 1998 och att inga fångster inrapporterades 1999. Vad tror jordbruksministern är skälet till detta?

Fru talman! Jag skall kommentera några saker. Allt som kom fram här är kanske inte riktigt korrekt, i varje fall inte jämfört med de uppgifter som jag har och mina uppgifter baseras väldigt mycket på Fiskeriverkets rapporter. Det är riktigt att lekbiomassan för sillen i Östersjön har minskat de senaste åren, som Kjell-Erik Karlsson sade. Orsaken är att de enskilda fiskarnas medelvikt har minskat. Antalet sillar är däremot konstant och har t.o.m. ökat något. Vi har i Fiskerikommissionen för Östersjön beslutat om en sänkning med 15 % som kommer att ske år 2000. Som påpekats här har Internationella havsforskningsrådet föreslagit en 40-procentig sänkning. Dels måste alltid ske en förhandling mellan olika länder som kanske tycker lite olika, och i en förhandling skall det ju ges och tas. Dels gör man självfallet en bedömning av hur stor nedsättning som kan ske med tanke på den biologiska mångfalden och försiktighetsprincipen och också med tanke på näringen som sådan, och det är det som man har gjort. 1999 års fiskekvoter betyder inte att lekbeståndet kommer att minska. Vi vet genom beräkningar från Havsfiskelaboratoriet att lekbeståndet med dagens kvoter kommer att vara oförändrat till nästa år. Lekbeståndet av sill är inte 500 000 som Kjell-Erik Karlsson sade, utan det uppgår till omkring 730 000 ton, och det har varit konstant sedan 1996. Det var alltså inte en riktig uppgift som kom fram här. Om vi skulle sänka det hela till 40 % är det klart att de sannolikt skulle slå ut delar av fiskenäringen, inte minst de kustnära fiskarna, som Kjell-Erik Karlsson talade om. Därför har vi inte gått på denna högre linje. Men det främsta skälet är naturligtvis det som jag sade först och som har med beståndet och försiktighetsprincipen att göra. Vi har ansett att 15 % har kunnat godtas. Det är också viktigt att Sverige agerar och verkar inom internationella organ och inte ställer sig utanför, därför att fisken rör sig och är ibland inom våra gränser och ibland utanför våra gränser. Marietta de Pourbaix-Lundin tog upp det lokala beståndet. Det är klart att man kan tycka att alla väl är för att öarna och skärgården skall leva. Ja visst, det är väl ingen som säger emot det. Men samtidigt måste ju vår fiskepolitik basera sig på något annat än att öbefolkningen skall ha en försörjning. Den måste ju i första hand basera sig på att bestånden skall kunna vara uthålliga och långsiktiga. Och vi skall förvalta bestånden och inte fördela bestånden. Det är ju själva kärnan i fiskerilagen. Den generella trålgränsen på fyra nautiska mil finns för att skydda de stationära kustbestånden som är gös, gädda, sik och abborre och lekbestånden av sill. Inflyttning av trålgränsen har endast gjorts på platser där det ej anses föreligga risk för skada på dessa bestånd. Också undersökningar av bifångster har bekräftat detta. Det är Fiskeriverket som sätter denna gräns och gör det utifrån de kunskaper, både vetenskapliga och andra kunskaper, som man har. Och jag har inte för avsikt att gå in och förändra vare sig Fiskeriverkets rätt att göra det eller i sak förändra den här gränsen.
Fru talman! Siffrorna på lekbeståndet framgår av diagrammet på Fiskeriverkets egen hemsida. Där framgår de siffror som jag har presenterat. För att återkomma till det kustnära industrifisket finns det tydligen fångster av intresse för fiskmjölsråvaruhämtarna så nära land, eftersom de bevisligen setts dra sina trålar där. Att det förekommer bifångster är ganska klart, men hur de redovisas är en annan sak. Fiskeriverkets provtagningar av landningarna visar att det förekommer att fördelningen mellan arterna är en helt annan än vad som uppgivits i loggboken och landningsdeklarationerna. Här finns en uppgift att ha kontroll på. I svaret på min interpellation säger ministern vad avser sillfisket i Stockholms skärgård att det togs upp 1998. Jag skall inte ifrågasätta dessa siffror. Men visst är procentsatsen liten? Men den skall ju ställas i relation till beståndet i skärgården och inte till hela den svenska kvoten för sillfisket i Östersjön. Med statistik och siffror kan man ju faktiskt plocka fram vad man vill. Den kraftigt förändrade genomsnittsstorleken på strömmingen borde ju vara ett faktum som leder till stor försiktighet i fråga om mängden av uttag av beståndet. Ministerns yttrande att de försämrade sillfångsterna som det kustnära yrkesfisket längs Östersjökusten fått vidkännas skulle bero på att en omfördelning har skett av sillpopulationen till långsamväxande sill och att yrkesfiskarna med sina redskap inte skulle kunna fånga denna sill, tycker jag är att underskatta denna yrkeskårs kunnande. Kanske är det så att det borde användas redskap som säkerställer en uppväxande population om man vill ha ett uthålligt fiske och en framtida näring. Hurusom så är det svårt att nu få någon konsumtionsströmming i skärgården. Om Fiskeriverket och ministern inte kan dra någon slutsats om att fiskens minskning i storlek beror på det intensiva fisket i området och därför drar slutsatsen att någon åtgärd ej behöver vidtas, skulle jag vill vända på det och säga att just därför borde man vidta åtgärder tills vi med säkerhet vet att det intensiva fisket inte utgör ett hot mot strömmingsbeståndet. Försiktighetsprincipen i miljöbalken borde man känna till även på Fiskeriverket. Ingen verksamhet skall tillåtas som hotar eller riskerar att försämra miljötillståndet. Endast verksamhet som ingår i ett uthålligt kretslopp skall tillåtas. Och vi i Vänsterpartiet gör bedömningen att det pågående kustnära industrifisket i Östersjön långtifrån uppfyller försiktighetsprincipen samt hänsynsreglerna i miljöbalken. Därför är det bra att Länsstyrelsen i Stockholm har reagerat. Jag hoppas nu att även andra beslutsfattare skall reagera.

Fru talman! Jag kan konstatera att svaret på min fråga om vad som är viktigast för skärgården var att visst vill vi att vi skall ha en levande skärgård. Men då blir det bara tomma ord om man inte gör någonting. Jordbruksministern får det att låta som att det är något motsatsförhållande att man skall ha uthållighet, långsiktighet och att även andra skall få fiska. Nej, det är väl inget motsatsförhållande, det är ju bra för dem som fiskar lite mer, och det är bra för dem som bor i skärgården. Det är ju inget motsatsförhållande i detta. Jag får ett klart nej på min andra fråga om jordbruksministern är beredd att flytta ut fyramilsgränsen. Det är hon inte. Det är väldigt tråkigt, tycker jag, eftersom det är något som de som bor i skärgården verkligen vill att man skall göra. Sedan får jag absolut inget svar på varför jordbruksministern tror att det inte fångas mer fisk. Det enkla svaret om man talar med skärgårdsbor, och jag kan hälsa från dem, är att det beror på att man inte kan fånga något som inte finns. Den strömming som de vill fånga finns inte. Det är inte bara vi som står här och talar om detta som är oroade utan det är också Länsstyrelsen i Stockholm som har skrivit om detta och är mycket oroad över detta. Till slut måste ju någon reagera. Och jag vet att jordbruksministern har fått flera frågor om detta. I sitt första svar till en partikamrat var jordbruksministern ganska tvärsäker. I svaret till mig upplever jag att jordbruksministern inte alls är lika tvärsäker. Hon skriver För närvarande. Man får noga följa. Då börjar det finnas lite glidningar. Jag förstår därför att jordbruksministern börjar bli lite osäker. Och vi har ju en jordbruksminister som är känd för att stå på barrikaderna ute i Europa. Då vore det väl bra om hon stod på barrikaderna här hemma i Sverige för Stockholms skärgård och för att befolkningen där skall kunna försörja sig på sitt fiske och för att vi skall ha kvar fisk, fin strömming i Sverige.
Fru talman! Låt mig börja med bifångsterna, eftersom jag fick en fråga om dem. Det var Kjell-Erik Karlsson som sade att loggbokens och Fiskeriverkets siffror visar olikheter, att de inte stämmer överens. Vid den här typen av fiske är bifångsterna marginella. Fisket bedrivs inom områden på djup där endast sill och skarpsill förekommer. De undersökningar som vi lutar oss mot är gjorda av Havsfiskelaboratoriet. Även deras finska motsvarigheter har bekräftat detta. laxar. Det kan man inte betrakta som särskilt mycket. Påståendet beträffande det lokala beståndet, att det riktade fisket riskerar att slå ut strömmingsbeståndet i Stockholms skärgård, är inte korrekt därför att pelagisk fisk, dvs. sill och skarpsill, är inte stationär på samma sätt som de kustbundna sötvattenarterna. Sillen rör sig över stora områden. Därför är det inte troligt att regioner kan bli utfiskade så som hävdades här. Jag vill också säga att svenskt fiske verkar för en tillämpning av ekosystemansatsen. Det är viktigt att säga det i detta sammanhang. I ett fiske som är anpassat till ekosystemets krav måste även balansen mellan olika arter beaktas. Därför kan ett totalstopp av en viss fiskart få oönskade konsekvenser för en annan art. Fiskeriverket har genomfört olika undersökningar, som har visat att alltför stora mängder sill och skarpsill kan hota tillväxten av torsken på grund av dessas predation när det gäller torskägg och torskyngel. Därför är det så viktigt med en helhetsbedömning. Marietta de Pourbaix-Lundin säger att det inte finns någon motsättning mellan en levande skärgård och skärgårdsbefolkningens eget behov av fiske och att andra kommer dit. Det gör det visst, inte minst tycker ni det i ditt eget parti. Jag minns mycket väl när vi diskuterade handredskapsfisket för tio år sedan. Då var det en stor motsättning mellan skärgårdsbefolkningens hävdvunna rätt att få fiska och dem som skulle invadera öarna och skärgården med sina handredskap. Då måste ni ha ändrat uppfattning. Då tyckte ni alla fall på ett annat vis. Därmed vill jag inte säga att jag delar er uppfattning vare sig då eller nu.
Fru talman! Det låter som att det är lite när ministern talar om bifångsterna, men det är vad fiskare redovisar. När det gäller strömming kontra skarpsill har Fiskeriverket verkligen påvisat de stora skillnader som framkommit vid provtagningarna. Enligt den proposition och det betänkande om ett hållbart fiske som behandlades 1997/98 skall fisket bedrivas på ett uthålligt sätt. Ett optimalt nyttjande av fiskbeståndet skall nationellt uppnås genom att försiktighetsprincipen tillämpas och att den biologiska mångfalden säkerställs, står det. För att nå detta behövs att det kustnära fisket utvecklas på bekostnad av den storhavsbaserade fiskeflottan. Inom ramen för processen om Östersjöregionens framtid, den s.k. Visbyprocessen, har det beslutats att en Agenda 21 plan skall utarbetas för hela Östersjöregionen även inom fisket. Arbetet skulle omfatta allt fiske i Östersjöregionen. Den planen skulle vara klar sommaren 1998. Vad har skett med den? Det bör ställas krav på ökade ansträngningar på att återskapa fisket inom våra kustområden. Då skall de stora supertrålbåtarna hållas utanför fyramilsgränsen. Det är kanske dags att dessa båtar utrustas med en satellitsändare så att man vid varje tillfälle får se var de befinner sig. Det är viktigt att regeringen börjar se över sin fiskeripolitik för att kunna presentera en svensk strategi för ett uthålligt och hållbart fiske, och det ganska snart. Det gäller också näringens framtid som skall balanseras på rätt nivå. Vilken vikt lägger ministern vid att man känner till var båtarna tar sin fångst?
Marietta de Pourbaix-Lundin har förbrukat sin rätt till anförande, men eftersom Marietta de Pourbaix Lundin blev så direkt angripen medger jag ytterligare ett kort inlägg. Därefter har jordbruksministern ordet för ett avslutande anförande.
Fru talman! Jag tackar för det, och jag skall hålla mig väldigt kort. Det kan inte råda något motsatsförhållande mellan att det finns tillgång, att vi har en långsiktighet och uthållighet och att det finns fisk dels för yrkesfiskarna, som fiskar i lite större skala, dels för skärgårdsbefolkningen. Det som är viktigt är att man kanske flyttar ut gränsen så att strömmingen kan få in där den vill gå in och leka i lugn och ro för att beståndet skall öka. Det är det jag pratar om.
Fru talman! För att börja med det sista vill jag säga att de uppgifter vi har är att lekbeståndet inte finns där. Därför är det rimligt att ha den här ordningen med de gränser som vi nu har. Till Kjell-Erik Karlsson vill jag säga att uthålligt fiske är det som styr regeringen och våra myndigheter, i det här fallet Fiskeriverket. När det gäller Agenda 21-arbetet för Östersjön har en långsiktig plan tagits fram för hela Östersjöområdet t.o.m. år 2030. För laxens del är den klar, för torsken blir den klar i år och för sillen nästa år. Det är oerhört viktigt att detta sker. Det är också viktigt, så som Kjell-Erik Karlsson tar upp och där jag vill hålla med, att vi skall ha en svensk strategi för fisket. Vi lade ju fram en proposition, som Kjell-Erik Karlsson själv hänvisade till. Vad vi gör nu är att vi internt på departementet försöker se över vad vi skall ha för fiskepolitik och utarbeta en strategi för den för att i EU kunna vara pådrivande. Då är försiktighetsprincipen en väldigt viktig grundbult i det arbetet. Jag vill gärna säga det. Men den nya strategin - i vad mån den blir väldigt annorlunda den gamla kan jag inte svara på - är inte klar, utan arbetet pågår. Jag håller med om att det är viktigt. Jag delar också Kjell-Erik Karlssons uppfattning om satellitövervakning.

Fru talman! Gunnel Wallin har frågat vad regeringen avser att göra för att förhindra att bostadsbristen får försvårande sociala konsekvenser för ännu fler människor. Att det i Sverige finns människor som har problem med bostad eller är utan bostad är allvarligt. Jag vill understryka betydelsen av att de olika instanserna i samhället gör sitt yttersta för att lösa detta problem. Regeringens målsättning är självklart att alla människor skall har tillgång till en god bostad. Kommunernas socialnämnder har det yttersta ansvaret för att människor i utsatta situationer får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunerna är medvetna om de ökande problemen för de bostadslösa, och jag vet att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att finna åtgärder för gruppen bostadslösa som ofta är svårt utsatta människor. Dessa människor har olika behov och önskningar. Därför behövs också olika åtgärder. Även olika ideella organisationer kompletterar socialtjänstens arbete på ett beundransvärd sätt. I regeringens proposition om bostadspolitik för en hållbar utveckling konstateras att de styrmedel som kommunerna förfogar över bedöms vara tillräckliga för att de skall kunna driva en aktiv bostadspolitik. Regeringen har under de senaste åren beslutat om olika åtgärder för att stimulera kommunerna och de ideella organisationerna för att få till stånd olika åtgärder för de bostadslösa. I mars 1997 avsattes 30 miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden under en treårsperiod för ideella organisationers kostnader för att tillsammans med kommuner utveckla och pröva nya modeller för stöd och boende för personer med psykiska problem. I budgetpropositionen för år 1999 föreslog regeringen ytterligare 30 miljoner kronor under en treårsperiod till nyskapande projekt för bostadslösa. Det handlar om att utveckla och pröva olika stödformer, finna metoder för lokala inventeringar och uppsökande verksamhet. Storstädernas särskilda problematik skall beaktas. Stödet skall ges till kommuner och ideella organisationer. Ansökningar om stöd ur dessa 30 miljoner kommer att administreras av den parlamentariska kommittén Nya former för stöd åt hemlösa som regeringen tillsatte den 22 december 1998. Kommitténs uppdrag är att i dialog med berörda myndigheter, organisationer och andra föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa en bättre situation för de hemlösa och förhindra att hemlöshet uppstår. Kommittén skall lämna underlag och förslag för regeringens ställningstagande till fördelning av projektmedel. Regeringen har också i Socialstyrelsens regleringsbrev för 1999 gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga omfattningen av hemlösheten i Sverige och redovisa de insatser som görs för hemlösa. Regeringen beslutade den 25 juni 1998 att tillsätta en bostadssocial beredning med parlamentarisk sammansättning. Ett av uppdragen är att följa utvecklingen på det bostadssociala området och lämna förslag till åtgärder för att stödja särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden, bl.a. hemlösa, psykiskt störda och ekonomiskt svaga hushåll. Beredningen skall lämna förslag till åtgärder för den händelse att kommunerna inte kan uppfylla sitt bostadssociala ansvar. Avslutningsvis vill jag understryka att regeringen tar problemen med hemlöshet mycket allvarligt, vilket också markeras i regeringsförklaringen. För mig som socialdemokrat är kampen mot hemlöshet och utanförskap därför en av de viktigaste rättvisefrågorna inför framtiden. Under de kommande åren skall fokus i socialpolitiken riktas mot de svagaste i samhället. Jag kommer noga att följa effekterna av de olika satsningar som planeras eller redan har vidtagits.
Fru talman! Jag vill först tacka socialministern för svaret. Socialministern har tagit frågan om bostadslöshet på allvar. Han säger att regeringens målsättning självklart är att alla människor skall ha tillgång till en god bostad. Det är bra, men vi är inte där än. Bostadslöshet är faktiskt ingen ny företeelse. Den har funnits sedan lång tid tillbaka. Och den finns över hela landet men mest i storstäderna. Det har gjorts undersökningar, bl.a. i Stockholms stad. Det har gjorts en kartläggning över hemlösheten; den är mycket unik. Jag tänkte använda mig av en del material som har framkommit i den FoU rapport som föreligger. I Stockholm finns det ungefär 3 000 hemlösa, och det finns ett stort mörkertal. Jag har valt att specifikt utgå från kvinnornas situation, eftersom den har varit dåligt belyst, inte bara nu utan även längre tillbaka i tiden. År 1993 fanns det 400 hemlösa kvinnor i Stockholm. När man följde upp detta 1996 fann man att det fanns 700 hemlösa kvinnor plus det mörkertal som man inte vet någonting om. Många är missbrukare och psykiskt sjuka. På ett härbärge där det finns ungefär 340 kvinnor är medelåldern 40 år. Den yngsta är 18 år, och den äldsta är 82 år. Det är alltså kvinnor i den här åldersgruppen. Kvinnorna är i en förnedrande situation. Oftast är de fråntagna sina barn. Många har flytt från misshandlande män. Det är kvinnor som lever ett riskfyllt liv. Mer än tre fjärdedelar har svåra missbruksproblem. Över hälften är psykiskt sjuka. Jag ser med stor oro på det här. 1993 var 18,5 % psykiskt sjuka. 1996 var 44,5 % psykiskt sjuka. Detta oroar mig verkligen. En tredjedel har dubbeldiagnos. De är både psykiskt sjuka och missbrukare. Det handlar om psykoser, schizofreni och svåra misshandelsskador, som brännskador och sönderslagna käkar. De med dubbeldiagnos är kvar länge på härbärget, upp till 400 Det har gjorts mycket. Man har tillsatt utredningar. Man har fattat beslut. Men om man tittar på situationen i Stockholm kan man trots detta se att det inte finns något mellanboende. Det finns inga alternativ. De här kvinnorna far illa. De har rätt till ett permanent boende. Tycker socialministern också det? Det finns ett godkänt boendeprogram för hemlösa. Men vad hjälper det att ha ett program när det inte finns en bostad i verkligheten? I verkligheten ökar antalet hemlösa, och insatserna från socialtjänsten och sjukvården är inte tillräckliga. Det finns också en stor brist på adekvata stödåtgärder.

Fru talman! Jag tror att det brister i kunskap, men den här rapporten, som jag gärna delar med mig av, är från 1998. Det finns material. Den här rapporten är från Stockholms stad. Det gäller att ta vara på det som finns. Det döljs säkert mycket i det här mörkertalet, särskilt i storstäderna. Man har en förmåga att dölja det här. Många kvinnor har löst bostadsproblemen på egen hand. De har flyttat ihop med män med stora missbruksproblem. De har fått vara hos dem en tid. Sedan har de blivit utslängda när de inte längre duger. Då har de på nytt fått söka upp härbärget. Så det behöver verkligen göras mycket på det här området. Socialministern sade att det är brist på bostäder. I t.ex. min egen byggd reade man och satte ned hyran med 50 % bara för att få bostäder uthyrda. På vissa håll finns det alltså bostäder, men i storstäderna finns det inte. Vi har bostäder på fel håll, och det gäller att hushålla med resurserna. Det har funnits särskilda ställen för män, och männens situation har noterats. Men kvinnornas situation har varit dold. Det är viktigt att vi lyfter fram den. Jag är glad om socialministern också hjälper till med detta, så att vi kommer till skott. Jag har nu tittat lite närmare på den här situationen. Och en sak som oroar mig är att man kanske hittar en lokal men att de närboende tyvärr inte vill att dessa människor skall placeras just där. Det oroar mig. Jag tänker då på den här devisen om alla människors lika värde. Här har vi verkligen någonting att arbeta för. Jag är glad för att socialministern är medveten om den här situationen och för att vi på olika sätt kan lyfta upp situationen och hjälpa kvinnorna. För det här är kvinnor som har svårt att föra sin egen talan. De är kränkta. De har blivit fråntagna sina barn. De har varit med om upprepad misshandel. De har blivit sexuellt utnyttjade. De är verkligen utslagna. De måste känna att vi politiker ställer upp.
Fru talman! Gunnel Wallin pekar i slutet av sitt inlägg på ett problem som har blivit allt tydligare, nämligen att det är svårt att skapa detta mellanboende i särskilt boende beroende på att grannarna inte ställer upp. Det är tankeväckande att man i Stockholms kommun avsatte 25 miljoner kronor för 1998 för insatser för särskilt boende. Bara hälften av pengarna kom till användning på grund av att man stötte på patrull just hos grannar som såg detta som ett problem. Jag tror att detta grundar sig på okunnighet och okunskap. Det är en otroligt viktig uppgift för alla myndigheter att upplysa om att ett särskilt boende för människor med de här problemen faktiskt inte innebär de problem man föreställer sig - och framför allt om att vi alla har en skyldighet att ställa upp. Varje människa som söker sig fram på Stockholms gator utan att ha ett eget hem och utan att ha någon fast tillvaro är ju ett misslyckande inte bara för samhället utan också för oss som medborgare. Så jag delar uppfattningen att vi gemensamt skall försöka ändra attityderna och arbeta för detta. Om nu samhället har avsatt resurser, som Stockholms kommun har gjort, är det rimligt att de också används till det de är avsedda för, dvs. att se till så att människor har ett eget hem.

Fru talman! Ewa Larsson har frågat mig hur regeringen avser att se till att ekonomiska resurser öronmärks och överförs till kommuner och landsting för att förbättra de prostituerades livssituation samt om regeringen avser att ta initiativ till ett forskningsprojekt om de olika vägvalen för att stödja de prostituerade i deras livssituation. Det grundläggande synsättet bakom den nya lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster är att prostitutionen medför allvarliga skador både för den enskilda och för samhället. I Sverige är förhållningssättet gentemot prostitution därför annorlunda än i t.ex. Holland, där prostitution i sig inte alltid betraktas som skadlig. Den nya lagen skall ses som ett komplement till de sociala insatser som syftar till att motivera de prostituerade att söka hjälp och till att ge dem det stöd de behöver för att komma bort från prostitutionen. Jag vill dock understryka att det är kommunerna som har det grundläggande ansvaret för de sociala insatser som behövs. Jag vet också att socialtjänsten sedan länge arbetar aktivt med att minska prostitutionen. När det gäller frågan om initiativ till forskningsprojekt vill jag nämna att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete som bl.a. innebär att följa den internationella utvecklingen i frågor som rör prostitution. I detta arbete ingår bl.a. representanter från forskarvärlden. Avslutningsvis kan jag konstatera att det hittills bara gått knappt två månader sedan lagen trädde i kraft och att det är för tidigt att uttala någon bestämd uppfattning om huruvida situationen för de prostituerade har förändrats. Jag kommer noga att följa utvecklingen.
Fru talman! Jag skall koncentrera mig på de två frågor som jag har ställt. Vi skall försöka hålla två bollar i luften när vi pratar om den här interpellationen. Den ena frågan gäller hur ett riksdagsbeslut implementeras, hur man förbereder beslutet och vad man ger för ekonomiska resurser för att praktiskt kunna genomföra det. Den andra frågan gäller uppföljningen av beslutet. Den gäller hur mycket mytbildning man skall tillåta och hur mycket fakta man vill ha på bordet. Först vill jag säga att vi ju är helt överens om att det bara har gått två månader sedan lagen trädde i kraft. Det är ingenting att diskutera. Däremot har det förberetts väldigt olika. Jag tycker att det är bättre att förekomma än att förekommas. Som det är nu beror det på vilken del av landet de här utsatta kvinnorna bor i vad de har för möjligheter att få stöd och hjälp i den situation som de befinner sig i. Då kan man säga att inför lagen fick polisen ökade resurser för att se till att lagen skulle efterföljas. De skulle kunna kontrollera den på ett bra sätt. För de sociala myndigheterna, de sociala nämnderna i landet, innebar det också en ny situation. Det finns i dag tre grupper som jobbar explicit med de här frågorna i landet. Det är i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Norrköping håller man på att förbereda ett arbete med speciellt riktade resurser. I Stockholm förberedde man arbetet genom att anslå två och en halv tjänst i något man kallar provcentrum. Det gjorde man redan i september 1998. Arbetet bedrivs tillsammans med uppsökarenheten, som fanns redan tidigare. Den har ungefär 20 anställda och av dem är det ungefär fyra stycken som jobbar med de prostituerade, som har gjort det hela tiden och som har de här etablerade kontakterna. Här är man väldigt glad över att lagen har trätt i kraft. Man tycker att det är ett fint stöd. Man har fått en resursförstärkning. Man tycker att det är fantastiskt att ansvaret för prostitutionen för första gången i historien fokuseras på männen. Nu är det så att man inte är lika glad för det här i Göteborg. Man är glad över lagstiftningen. Men prostitutionen där ser annorlunda ut. Man har inte samma missbrukarproblem. Det är fyra personer som arbetar med frågan på heltid. De är mycket kritiska till att de inte har fått några resursförstärkningar. Det handlar om de prostituerades livsstil. Det är alltså ett livsstilsmönster som skall brytas. Det är inte till övervägande delen missbrukande kvinnor utan det är en livsstilsproblematik. I Malmö har man två heltidstjänster. Där välkomnar man inte lagen, men man har sett att den nu verkar preventivt. Man är kritisk till sina lokalpolitiker, som man inte tycker har givit speciella resurser. Det är svårare att jobba med de prostituerade eftersom man inte har prostitutionen på gatan. Malmö där man är mycket missnöjd med att man inte har fått resurstilldelning i motsvarande utsträckning som polisen?

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att konstatera att vi diskuterar i flera olika dimensioner. Såväl i Stockholm och Göteborg som i Malmö har ju arbetet mot prostitution, arbetet med att hjälpa de prostituerade, pågått under lång tid. Det är ingen ny företeelse som en följd av lagen. Lagen var ju till för att faktiskt stödja den verksamhet som har bedrivits. Det är ganska viktigt att inte se lagstiftningen som något alldeles nytt. Lagstiftningen är ny ur juridisk synpunkt, och den betyder otroligt mycket när det gäller vår hållning. Men den innebär för socialtjänsten faktiskt inte något alldeles nytt åtagande. Malmö var, det vet jag eftersom jag arbetade i Malmö på den tiden, föregångare när det gäller att arbeta för de prostituerade. En arbetsgrupp i socialtjänsten arbetade under ett antal år i direkt kontakt med de prostituerade för att ge dem stöd och hjälp att lämna prostitutionen. Denna grupp var mycket framgångsrik. Motsvarande verksamhet har skett tidigare. Däremot är det alldeles uppenbart att lagen innebär ökade krav på socialtjänsten. Skall lagen ha avsedd effekt måste vi ju ge det stöd till kvinnor som lagen förutsätter att socialtjänsten kan ge. Det jag säger till kommunalpolitiker i Göteborg och Malmö, likaväl som i andra städer som har problem med prostitution, är att det är deras skyldighet att ge socialtjänsten de resurser som behövs för att kunna ge kvinnorna hjälp. Än vet vi inte hur det fungerar. Vi vet inte vilket stöd kvinnorna begär, och vi vet inte hur utvecklingen kommer att vara. Det är alltså lite för tidigt att riktigt utvärdera detta. Men det är socialtjänstens uppgift att ge det stöd som krävs. I Göteborg sysslar man med ett intressant projekt som avviker lite grann från de andra, nämligen det s.k. KAST-projektet, som alltså riktar sig till männen. Där har jag förstått att man från projektledningens sida inte är alldeles nöjd med det stöd man får från kommunen. Man har nämligen vänt sig till Socialdepartementet och begärt stöd. Denna fråga har vi inte tagit ställning till än. Den ligger hos oss. Vi har tagit kontakt med Socialstyrelsen och frågat om den kan ge stöd. Detta är ett projekt som behöver stöd, och på något sätt skall vi se till att det också får det.
Fru talman! Det gläder mig att det projektet eventuellt kommer att få öronmärkt stöd. Jag delar inte Lars Engqvists uppfattning att det är för tidigt att uttala sig i den här frågan. Jag menar att man skulle ha gått in före lagstiftningen och gett stöd så att de utsatta kvinnorna hade kunnat få personal med den utbildning som behövs för att jobba på ett annat sätt. Jag menar att det här är en ny företeelse och att man därför får arbeta på ett annat sätt. De här kvinnorna förlorar helt enkelt sin arbetsinkomst i och med lagstiftningen. Det är en ny företeelse. Här tycker vi uppenbarligen olika. I Stockholm, Göteborg och Malmö, som jobbar organiserat med de prostituerade, anser man också att det är ny företeelse. Man måste arbeta på ett annat sätt i dag. Man måste söka upp kvinnorna på andra ställen - restauranger, klubbar och lägenheter. Det är en ny företeelse, och då behöver man vidareutbildning och kompetenshöjning. Just på grund av att vi inom den sociala sektorn inte har förberett oss tillräckligt för att ta hand om resultatet av lagstiftningen har vi, tycker jag, fått en felaktig debatt i medierna. Denna är innerligt trött på. Jag kommer därmed till andra delen av frågan. Varför inte i stället bjuda motstånd till den mediedebatt som nu pågår och som talar om att lagstiftningen är tandlös och att detta bara gör att kvinnorna dör? Jag vill påpeka att det är heroinet som gör att kvinnorna dör, inte lagstiftningen. Det är en väldigt dålig debatt som pågår just nu. Varför inte utnyttja de unika möjligheterna att i Sverige ta initiativ till ett forskningsprojekt? Socialministern svarar att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att leda ett utvecklingsarbete som innebär att följa den internationella utvecklingen. Men det handlar ju mer om en kartläggning. Här kommer det att bli en internationell utveckling. Det kommer att bli en utveckling inom EU. Redan nu håller European Women Lobby Organisation på att förbereda olika motioner som kommer att väckas i EU-parlamentet. Den holländska lagstiftningen är nämligen diametralt olik den svenska. Där anses kvinnan - och mannen - kunna sälja sin kropp helt frivilligt, medan vi i Sverige anser att ingen frivilligt säljer sin kropp. Det är en kulturkrock. European Women Lobby Organisation misstänker nu att den holländska lagstiftningen kommer att innebära en stor attitydförändring i Europa. Men den svenska lagstiftningen är ju motkraften. Om vi skall kunna få ordning i mediedebatten behöver vi inte bara tro utan fakta. Vi behöver explicita forskningsresultat om just de här två olika infallsvinklarna, och vi behöver ha dem på bordet när vi skall möta de lobbyorganisationer som talar för världens tredje största industri, porrindustrin. Det är kraftiga lobbyorganisationer. Därför skulle jag faktiskt önska att vi fick det här forskningsprojektet och att socialministern inser vilka krafter det är vi har att göra med.
Fru talman! Låt oss börja med att reda ut vad som är nytt. Jag menar att socialtjänstlagen redan 1982 gav kommunerna en skyldighet att arbeta för att hjälpa prostituerade att komma ur sin beroendesituation och att ge dem hjälp till ett annat liv. Det, vill jag påpeka, har faktiskt skett i olika projekt. Det nya är just kriminaliseringen, och där har Ewa Larsson alldeles rätt: Den ställer situationen i ett nytt ljus. Men den ger inte principiellt kommunerna ett nytt ansvar. De har redan ansvaret enligt socialtjänstlagen. Jag tycker att det rimliga är att de kommuner som har problem med prostitution också har ansvaret för att se till att lagen följs upp i det här avseendet - dvs. att aktivt arbeta för att ge stöd åt kvinnor, att bedriva uppsökande verksamhet och att ge ett individuellt stöd till var och en som begär det. Det här arbetet sker och håller på att utvecklas i de kommuner som i första hand berörs. Jag är ganska optimistisk om att det kommer att gå framåt. Det är också rätt viktigt att vi har arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna klar för oss. Det får inte bli så att varje gång riksdagen fattar beslut om en ny lag som grundar sig på de skyldigheter kommunerna har skall vi skjuta till nya resurser. Detta är en uppgift som kommunerna har haft sedan socialtjänstlagen tillkom år 1982. Men staten har ändå ett ansvar för att utveckla metoder och att ge stöd åt socialtjänsterna. Socialstyrelsens uppdrag är inte heller begränsat till att bara samla internationell kunskap. Socialstyrelsens uppdrag är att fortlöpande följa och samla kunskap om prostitutionens omfattning och utveckling, sammanställa kunskapen om sociala insatser som bedrivs på lokal nivå samt ge stöd till utveckling och förbättring av insatserna. Socialstyrelsen skall även följa den internationella utvecklingen i frågor som rör prostitutionen. I den delen av arbetet skall Socialstyrelsen samverka med Rikspolisstyrelsen, som ju fått i uppdrag att vara s.k. nationell rapportör i frågor som rör handel med kvinnor för sexuellt utnyttjande. Socialstyrelsens uppdrag är alltså att följa arbetet, att redovisa hur arbetet utförs samt att redovisa vilka metoder som är framgångsrika och hur vi kan utveckla dem. Det uppdraget finns hos Socialstyrelsen. Sedan har vi på det här området, som på så många andra områden, problem med den mediala debatten. Jag delar gärna Ewa Larssons uppfattning att vi har ett gemensamt ansvar att försöka se till att föra ut debatten om den svenska lagstiftningen och de svenska initiativen. Sverige är ett föregångsland på det här området, och när vi nu har tagit de här stegen skulle vi aktivt kunna bidra till att vrida debatten också i Europa. Det vore ju tragiskt om den holländska hållningen skulle vara den som blir vägledande för den europeiska utvecklingen.

Fru talman! Ja, vi skall hålla reda på vad som är nytt och inte nytt. Jag menar och påstår att det är lättare att följa en ny lag om den har förberetts bättre. Vi visste ju att det rörde sig om en väldigt viktig lagstiftning - att kriminalisera könsköp. I Sverige har diskussionen varit: Skall vi kriminalisera bara torsken, eller skall vi kriminalisera den utsatta kvinnan också? Där har vår diskussion legat. I Holland har diskussionen handlat om huruvida illegalt invandrade kvinnor också skall ha rätt till ett socialt skyddsnät eller inte.

Varför inte satsa på en generell ny kunskap som behövs för dem som arbetar med det nya sättet att hantera de prostituerade utifrån att köpet är kriminellt? Kartläggning i all ära - jag betraktar det som socialministern läste upp som kartläggning - men jag vill ha en forskning som explicit stöder oss i arbetet i Sverige så att vi kan få fram svenska fakta som vi sedan kan använda mot medierna i Sverige och också i EU-parlamentet.

Fru talman! Ewa Larsson och jag är överens i sakfrågan. Vi är överens om ambitionerna. Vi är överens om att lagstiftningen är ett mycket viktigt steg framåt. Det vi är oense om är i vilken mån staten skulle ha tagit ett större ansvar för att förbereda lagstiftningen och vilken roll staten har för att utvärdera och samla den kunskapen. Jag menar, och där skiljer vi oss åt, att det är kommunernas uppgift att förbereda lagstiftningen. Det är skillnad på polisens insatser, därför att staten är ansvarig för polisens insatser, och socialtjänstens insatser, där kommunerna måste ta ett större ansvar. Jag menar dessutom också att socialtjänsterna runtom i de borgerliga kommunerna faktiskt aktivt arbetar så som man bör göra. När det sedan gäller frågan om Socialstyrelsens kartläggning eller forskningsuppdrag menar jag att det material Socialstyrelsen har till uppgift att sammanställa skall vara till för att just utvärdera den nya lagstiftningen och se vad som händer. Men framför allt skall man se till att det finns ett underlag för att också arbeta framåt, både här hemma och i den internationella miljön. Vi kan alltid strida om huruvida insatserna är tillräckliga. Men jag tycker att vi har tagit viktiga steg framåt och att vi anvisar en väg som gör att vi skulle kunna visa också våra holländska EU-bröder och - systrar att vår väg är den enda som grundar sig på respekt för varje individs integritet och rättighet.

Fru talman! Kerstin Heinemann har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att hindra utvecklingen mot försämrade möjligheter att få hjälp av socialtjänsten för att få tandvård. Kerstin Heinemanns fråga är föranledd av Socialstyrelsens uppföljning av ändringar i socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari 1998. Studien är en första kartläggning av hur kommunerna under våren 1998 ändrat sin praxis och sina riktlinjer för socialbidrag. I studien framkommer att många kommuner blivit mer restriktiva när det gäller bistånd till tandvård. Alltfler kommuner ger endast hjälp till akut tandvård, och bedömningen av vad som skall betraktas som akut tandvård varierar mellan kommunerna. Detta är mycket oroande. För att en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen skall kunna uppnås måste behovet av akut tandvård tillgodoses. Behovet av bastandvård eller mer omfattande tandvård kan dessutom för den enskilde i vissa fall vara av avgörande betydelse för att han eller hon skall tillförsäkras en skälig levnadsnivå.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 Tandvård som ges på socialtjänstens bekostnad får inte begränsas på ett sådant sätt att utanförskapet förstärks. Jag kan inte acceptera att tandstatus blir ett klassmärke för socialbidragstagare. När det gäller skillnader kommuner emellan bör Socialstyrelsens nyligen framtagna Allmänna råd, där begreppet akut tandvård tydliggörs, skapa förutsättningar för en mer likformig biståndsbedömning ute i landet. När regeringen behandlade propositionen Reformerat tandvårdsstöd utgick den från att Socialtjänstutredningen även kommer att behandla de ökade svårigheter som många människor har att betala sina tandvårdskostnader. Utredningen skall redovisa uppdraget senast den 31 maj 1999. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att föregripa utredningens arbete genom att nu föreslå åtgärder på området.

Fru talman! Tack för svaret på min interpellation. Det som jag speciellt vill tacka för är de mycket klara signaler som socialministern ger i sitt svar angående människors möjligheter att få hjälp från socialtjänsten med nödvändig tandvård. Tänderna och munnens tillstånd är inte bara en estetisk fråga, utan också en fråga för hälsan. Tandvården och kostnaden för den har varit en fråga som har diskuterats mycket de senaste åren. Många människor med låga inkomster, även pensionärer med låg pension, känner en stor oro inför att få bekymmer med tänderna eller proteserna och vad man skall kunna göra då. Är det så att socialtjänsten, som utredningen visar, nu är ännu hårdare i bedömningarna är det mycket allvarligt. Det är inte heller så länge sedan många av oss upprördes över att vissa kommuner inte hjälpte till med lagning av tänder, utan man betalade bara tandutdragning. Som jag skrev i min interpellation anser jag att det är mycket oroande att möjligheten att få tandvård blir en klassfråga. Jag tycker att det är bra att socialministern i sitt svar så klart markerar att tandvård som ges på socialtjänstens bekostnad inte begränsas på sådant sätt att utanförskapet förstärks och att socialministern inte accepterar att tandstatus blir ett klassmärke för socialbidragstagare. Jag hoppas att många kommunalpolitiker tar det till sig. Problemet är att socialtjänsten gör olika bedömningar i olika kommuner. Det är naturligtvis viktigt att Socialstyrelsen tydliggör vad som är akut tandvård. Men människor blir ändå beroende av kommunernas bedömningar, och jag anser att det är bekymmersamt att det inte längre går att överklaga de beslut som fattas. Det tycker jag är inte minst viktigt för människors tilltro till socialtjänsten, speciellt när det som här handlar om människor i en livssituation som är mycket bekymmersam. Jag skulle därför vilja vädja till socialministern att han också funderar ordentligt över konsekvenserna av att överklagandemöjligheterna har tagits bort.
Fru talman! Frågan om överklagandet hänger ihop med en större fråga som vi då och då diskuterar här i riksdagen, nämligen hur förhållandet är mellan de mål som vi fastställer, t.o.m. de lagar som fastställs i Sveriges riksdag, och kommunernas självbestämmanderätt. Jag tycker att det är ett problematiskt område. Men jag har flera gånger betonat att det som bör gälla är de nationella mål som fastställs här och den lagstiftning som fastställs här. Vi måste hitta ett bättre sätt att försäkra oss om att alla medborgare behandlas lika och får samma rättigheter, oavsett vilken kommun de lever i. Kommunen har sedan att avgöra på vilket sätt man skall leva upp till sina skyldigheter, hitta rätt organisatorisk form för det och hitta sina lösningar. Men medborgarens rättigheter skall inte vara beroende av i vilken kommun man bor. Jag vill påpeka att vi i anslutning till att vi skall behandla Socialtjänstutredningens betänkande får möjlighet att diskutera också hur vi i framtiden skall ställa oss till frågan om överklagande och hur det skall hanteras. Jag tycker inte att den nuvarande situationen är tillfredsställande.
Fru talman! Jag kan konstatera att socialministern och jag tycker likadant, att det är ett bekymmer att människor behandlas väldigt olika i vårt land. Självklart har politikerna ute i kommunerna ett stort ansvar att följa upp vad som händer inom socialtjänsten och att det sker på ett rättvist sätt utifrån de intentioner som vi bl.a. beslutar här i riksdagen. Samtidigt blir det så, när det är på det här viset, att regeringen och riksdagen också får ett speciellt ansvar för att se till att det ute i kommunerna blir som vi tycker. De uppgifter som nu kommer från Socialstyrelsen bekymrar mig ganska mycket. Det handlar ju inte bara om tandvården, utan om många av de andra tjänsterna också. Jag ser fram emot att vi kan titta närmare på hur vi skall kunna få en rättvis och lika bedömning av människor i svåra situationer, de som behöver vända sig till socialtjänsten. Tack!

Fru talman! Jag tackar naturligtvis näringsministern för svaret, även om det inte riktigt är ett svar på det som jag och Centerpartiet uttrycker som en ambition i min interpellation. Vi har en situation där landet håller på att förblöda, bokstavligt talat. 210 av 289 kommuner tappar i befolkningsunderlag. Vi har, fru talman, en exceptionell situation. Det svar som näringsministern levererar är ungefärligen en genomgång av de instrument som brukar användas i regionalpolitiken. Fru talman! Det vanliga, klassiska, instrumentet är naturligtvis en utredning där mycket av de pockande frågorna kan begravas - Angreppssättet i svaret är inte tillfredsställande. Det föreligger en helt exceptionell situation. När vi utgår från en storleksordning motsvarande det antal som lämnar småorterna i Sverige hänvisar näringsministern till några hundra statliga arbetstillfällen som kan lokaliseras till Söderhamn och Arboga. Det som vi talar om är inte i den storleksordningen utan är något helt annat. Ett annat angreppssätt som näringsministern har är att bolla upp idéer som kan vara värda att pröva. Men det är inte idéer vi behöver, fru talman. Vad vi behöver är att regeringen lägger konkreta förslag på riksdagens bord och tar beslut. Det behövs också, fru talman, att regeringen bekvämar sig till att använda den möjlighet som den har att styra över organ ute i landet. Näringsministern vet bättre än många andra att t.ex. länsstyrelserna är regeringens förlängda arm. Regeringen kan tvinga länsstyrelserna till ett klokt beteende, men i stället säger näringsministern: "Medel för lokala utvecklingsprojekt kan länsstyrelserna respektive självstyrelseorganen anslå i den mån de prioriterar dessa verksamheter." Tala i stället om för dem vad de skall prioritera! Ge er i kast med regeringens organ ute i landet för att få till stånd en ändring av utvecklingen! Jag tycker också att näringsministern nu borde passa på tillfället att berätta om relationen till EU:s glesbygdsstöd. Det har varit några vändor i massmedierna om den här frågan, men näringsministern har inte tidigare haft tillfälle att i kammaren tala om vad näringsministern har sagt och vad regeringen avser att göra i detta sammanhang. Kommer näringsministern och regeringen att arbeta för att de glesbygdsstöd som i dag utgår skall finnas kvar även efter 2006? Eller ger näringsministern och regeringen i andra sammanhang och vid andra tillfällen uttryck för en annan ambition? Det viktiga är naturligtvis vad näringsministern och regeringen vill i frågan. Det hjälper inte med en kortsiktig kompensation innebärande att ytterligare några geografiska regioner under en övergångsperiod tas in i stödområdena men sedan fasas bort. Jag kan som ett ytterligare sätt att kommentera svaret, fru talman, säga att det inte ger något handfast i den akuta situationen.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att den utredning som Lennart Daléus här nämner litet ironiskt faktiskt är beställd av riksdagen. Jag har stor respekt för riksdagen. Utredningen kommer att arbeta mycket snabbt. Den kommer att ta upp mycket av de frågor som herr Daléus här tar upp. Jag vill också liksom jag tidigare har gjort här i kammaren säga att vi kommer att lägga fram en vårproposition och att en hel del av de frågor som Daléus här tar upp kommer att behandlas i den propositionen. Vi styr länsstyrelserna. Länsstyrelserna gör mycket i frågor som rör regionalpolitiken. Jag är glad att Lennart Daléus tog upp den sista frågan. Det har förekommit en del missförstånd. Det sker nu förhandlingar om EU:s strukturfonder - inte minst gäller de frågan om mål 6, som berör våra glesbygdsområden. Detta gäller inte minst inre Norrland. Vi har lagt fram kraven att områdena skall breddas och även gälla kusten. Vi har också ett annat krav som gäller de s.k. statsstödsreglerna - jag tror de benämns 92.3 a. Statsstödsreglerna måste förändras så att det går att bättre kombinera den nationella regionalpolitik som finns och det stöd vi får via EU. Sedan var det frågan om vad som skall gälla efter 2006. Vår inställning är att detta skall fortsätta att gälla. I anslutningstraktaten - som vi betraktar som en grundlag - står detta tydligt. Det finns ingen som helst anledning att ändra vår ståndpunkt. Kommissionen för en diskussion om att redan 1999 påbörja en avfasning. Där finns det ambitioner. Det kommer att bli en sådan diskussion i samband med utvidgningen av EU. Men regeringen och jag i min egenskap av ansvarig näringsminister kommer icke att ändra ståndpunkt. Detta skall gälla även efter
Fru talman! Lämnar näringsministern detta tydliga, starka och kraftfulla besked i Sveriges riksdag med samma kraft, styrka och tydlighet när han pratar med sina kolleger i EU? Det var där "missförståndet" uppstod i den tidigare diskussionen. Det verkar som att något annat hade uppfattats i samtalen där av omvärlden. Om näringsministern kan lova denna tydlighet gentemot EU är tingens ordning lite bättre. Det må vara att riksdagen har beställt en regionalpolitisk utredning. Men riksdagens agerande sker mot relief av vad regeringen säger och gör i sådana frågor. Statsminister Göran Persson lovade handgripligen vid landsbygdsriksdagen en landsbygdsutredning. Den har vi inte sett röken av. I stället finns det en regionalpolitisk utredning som så uppenbart inte kan fylla de behov som en landsbygdsutredning skulle ha kunnat göra. Bristen är att riksdagen agerar med utgångspunkt i hur regeringen beter sig. Fru talman! Nu säger näringsministern att det kommer att finnas förslag i vårpropositionen. Näringsministern lämnade en redovisning i svaret. Jag vill påminna om att det inte räcker att resonera på det sätt som näringsministern gör i svaret. Inför vårpropositionen överväger regeringen om det finns möjlighet att ytterligare intensifiera de regionalpolitiska insatserna. Alltså: Regeringen överväger om det finns en möjlighet. Herregud! Det måste göras saker i det regionalpolitiska arbetet för att ända den förblödning som sker av landet. Regeringen borde väl utstråla och visa mer kraft och beslutsamhet i de frågorna. Man skall inte tala om att fundera över om det kanske finns möjlighet att göra någonting. Fru talman! Låt mig nämna ett konkret exempel där regeringen kan göra någonting, inte minst näringsministern, nämligen den digitala allemansrätten. Alla i landet skall få möjlighet att på ett konstruktivt sätt utnyttja och använda den moderna informationstekniken med hjälp av bredband. Det handlar om en tillgänglighet som kan ge stora möjligheter. Näringsministern har medverkat till att frigöra medel via Telia. Regeringen talar mycket om informationstekniken. Men liksom det övriga svaret mumlar man i skägget. Här säger näringsministern att möjligheterna att ge fortsatta insatser för att öka användningen av modern informationsteknik diskuteras. Kan näringsministern lyfta lite på förlåten och i riksdagen avslöja vilka insatser som kommer att ske för att använda Teliaresurser för att skapa en digital allemansrätt? Näringsministern förfogar över instrumentet möjligheterna och besluten.
Fru talman! Lennart Daléus har tagit upp ett angeläget ämne i interpellationen om den regionala utvecklingen. Situationen i vårt land är oroande. Sverige dras isär på olika sätt. Befolkningssiffrorna är tydliga exempel på detta. Även i debatten om det kommunala utjämningssystemet syns tendenser till att Sverige håller på att säras. Det är en oroande utveckling som vi politiker måste möta. Daléus påpekade att det som vanligt från näringsministerns sida är många hänvisningar till utredningar, kommande propositioner och samtalsgrupper. Det kan vara trevligt. Men det är resultaten som är viktiga. Det skulle vara intressant att få höra hur näringsministern resonerar om vilket intresse det finns för att pröva nya lösningar för att möta utvecklingen. Den nuvarande politiken har bevisligen inte lett till några positiva resultat. Antingen har den varit otillräcklig - det kan vara intressant att veta om det är det som är näringsministerns huvudspår - eller så har den varit direkt felaktig. Jag skulle gärna se mer av flexibilitet, ett mer dynamiskt näringsliv och med förtur prioritera glesbygd och mindre orter. Det går att använda sig av sänkta skatter i stället för ökad reglering och ökade bidrag. Tvärtom har den förda politiken gått i en annan riktning. Vi kan se exempel på slopade nedsättningar av socialavgifter för viss verksamhet i stödområdena. I stället har förmåner tagits bort för att kunna skapa mer av självständighet, dynamik och livskraftiga företag. Hur ser näringsministern på detta? Är han beredd att verka för att våga pröva nya metoder, grepp och vägar för att stärka småföretagsamheten som socialdemokratin tidigare inte har velat pröva?
Fru talman! Låt mig avsluta kapitlet om EU:s strukturfonder och mål 6. Det går bra att titta på de anteckningar som finns från de överläggningar jag har haft med kommissionären Monika Wulf-Mathies. Där framgår mycket klart vilka ståndpunkter den svenska regeringen har framfört. Det har över huvud taget inte framförts några andra ståndpunkter än de jag har sagt tidigare. Det har framförts tydligare än någonsin tidigare. Utvecklingen på landsbygden är en del i denna utredning. Frågan kommer att behandlas, och det framgår också i direktiven. En av de viktigaste frågorna är utvecklingen på landsbygden, dvs. mångfald, tjänsteproduktionen inom den offentliga sektorn, att arbeta med många olika saker. Jordbruket spelar en stor roll som ett företag som alla andra företag. Där finns också turism, osv. Utvecklingsfrågan är viktig i denna utredning. Sedan var det frågan om nya grepp som skall tas av regeringen i regionalpolitiken. Det mest nya greppet är de s.k. tillväxtavtalen - och de är ganska revolutionerande. Det går inte att inbilla sig att regeringen med utgångspunkt i enkla initiativ skall få idéer att göra det eller det - och sedan blir det regional tillväxt. Den regionala tillväxten skapas av de människor som bor och lever där. Det är de som måste ta initiativ och säga hur de vill omfördela de statliga pengarna och vad som är viktigt för regionen - av historiska eller industriella skäl. Detta lärde jag mig när jag var landshövding i Norrbotten, om jag nu får ta i med det som ett tungt argument. Jag levde med detta. Det finns en tro att man skall skicka bidrag hit eller dit och att detta skall lösa problemet med den regionala tillväxten. Det är tyvärr inte möjligt, utan det är människorna själva - och det är det som är poängen i dessa s.k. tillväxtavtal - som samlas i näringslivet inte minst, kommuner, landsting, länsstyrelser och parterna på arbetsmarknaden, och de kommer i april att presentera sina idéer: Så här vill vi göra, de här förändringarna vill vi göra och det här tycker vi att vi skall satsa på. Det är då den stora frågan kommer upp hur regeringen skall hantera detta tillsammans med regionerna. Kraften ligger hos dem, och möjligheterna ligger i hur vi tillsammans hanterar denna kraft. När det sedan gäller IT vet jag att Daléus är kunnig om detta. Regeringen har tillsatt - nu måste jag återkomma till detta - en utredning. Det är faktiskt så att man inte kan skjuta från höften när det gäller sådana här komplicerade frågor, och framför allt frågor som är väldigt dyra när det gäller infrastrukturen. Därför har vi en utredning som kommer att presenteras i juni månad, den s.k. IT-infrastrukturutredningen. Det är ingen som bara kan säga: Nu skall vi gräva kablar, bredband, svartkablar, optiska kablar och allt vad det heter, och tro att vi löser detta. Teknikutvecklingen går så oerhört fort i dag, så det som är sant just nu, när jag står och säger det jag säger nu, det är inte sant just nu, det jag sade alldeles nyss. Så fort går det. Med det menar jag att vi faktiskt måste se över detta och återkomma om hur det skall se ut. Jag kommer att presentera en agenda när det gäller IT, infrastrukturen, utbildning etc. den 15 mars, och vi kommer också att förelägga en proposition - observera att vi kommer att förelägga en proposition! - våren
Fru talman! Det går runt i huvudet när näringsministern talar om sanningar som är nu, och om de var det förut, för en stund sedan. Men vi kan ju utgå från, fru talman, att det finns eviga sanningar, för sådana finns ju. Det finns ju en del eviga sanningar, inte minst sådana som kan användas på det politiska området, och i det här fallet är det så att om man skall åstadkomma någonting så måste man vilja åstadkomma det också. Det kanske är det viktigaste när det gäller IT-frågan: Även om det görs en massa kompetenta utredningar om vilka olika metoder som kan komma till användning rent tekniskt vore det intressant om regeringen genom näringsministern talar om att man vill att samhället tar ett ansvar för att åstadkomma de investeringar som är nödvändiga för att ge bredband till hela folket. Säg bara det, näringsministern! Säg precis bara det, så har vi hört den viljan komma fram. Sedan fixar det sig säkert med tekniken. Men om näringsministern nu - eller om en stund - ger den signalen så tror jag att det är nyttigt för många som arbetar med de här frågorna runtom i Sverige och kan utveckla det till Sveriges fromma. Jag skall lämna det nu, fru talman. Näringsministern nämnde jordbruket. Är det så att den här utredningen hanterar jordbruket med den utgångspunkten att ryggsäcken för de svenska jordbrukarna är avlyft? Det tror jag vore bra att veta, dvs. om det är den inriktningen regeringen har i det arbetet. Den tredje frågan, fru talman - det blir lätt många frågor när svaret är av det här slaget - är om näringsministern och regeringen gör bedömningen att det är den utredning som statsministern lovade landsbygdsriksdagen förra gången som nu kommer som en regionalpolitisk utredning. Är det samma sak? För i sådana fall tror jag att näringsministern har dem som tycker något annorlunda. Den allra sista frågan, fru talman, hinner jag inte med, utan nu skall jag låta det sjunka in vad näringsministern tidigare sade - eller nu sade.
Fru talman! Näringsministern tog upp tillväxtavtalen. Jag tror också att det skall bli spännande att se vad man kommer fram till när man rapporterar in det här under våren och regeringen skall behandla det. Tillväxtavtalen tror jag kan leda till mycket positivt på många ställen. Det beror lite grand på hur processen har gått till för att få fram dem. Tyvärr är mina intryck, och jag har också hört rapporter från olika delar av landet, att processen har gått lite olika smidigt till, om jag uttrycker mig så. På många håll känner man att det har varit en mycket byråkratisk process, och på andra håll känner man att detta verkligen har varit den inventering av resurser som det, tror jag, också var tänkt. Tillväxtavtalens effekt får vi alltså se resultatet av när vi ser resultatet av hela processen. Men jag tror att om tillväxtavtalen och den typen av initiativ skall få någon effekt i praktiken, så måste det finnas en god jordmån att bygga verksamheten på. Där tror jag att skatter och avgifter, småföretagarklimat etc. är viktiga, och mitt exempel, att man höjde socialavgifterna för exempelvis turism och andra företagsamheter i stödområdena, var en signal i fel riktning. Jag tror att man måste se till att det skapas ett gott klimat i grunden. Då kan den här typen av resursinsamling, då man samlar de goda krafterna i sådana här tillväxtavtal, också bära, skapa och ge frukt på olika sätt. Men jag är rädd för att när man lockar fram engagemanget och samtidigt inte gör någonting åt den generella jordmånen för företagsamheten, då blir det lätt bara en pappersprodukt som kanske inte leder så långt i praktiken. Det är den viljeinriktningen jag skulle vilja få näringsministern att uttrycka: att man verkligen är beredd att pröva de större greppen för att skapa den goda jordmånen så att tillväxtavtal och andra goda lokala initiativ verkligen får växtkraft och kan göra att glesbygden utvecklas och vi inte längre har en utveckling mot ödebyar, ödegårdar och kanske t.o.m. ödekommuner, som vi faktiskt ser exempel på i dag.
Fru talman! Får jag börja med att säga att det viktigaste ordet för tillväxt är "optimism". Så fort jag eller regeringen säger någonting, då hittar ni någonting svart. Ni är riktiga svartmålare. När det gäller frågan om de här tillväxtavtalen, som också Attefall säger är någonting positivt, gör ni genast ett svart penseldrag och säger: Ja, men det kommer inte att gå av det och det skälet. Låt oss få se! Jag vet att det finns ett oerhört engagemang ute i våra regioner och att vi kommer att få ut väldigt mycket av det. Vi får avvakta den tiden. Det sker redan i april. Efter det skall vi se vad regeringen kan göra tillsammans med alla dessa människor som har kommit med alla sina förslag. När det sedan gäller frågan om bredband etc. har det gått till så i Sverige att först har marknaden klarat ut detta. Marknaden har byggt ut. Kommuner, företag och staten själv äger en mängd av den här typen av nät inom de olika statliga företagen. Men vi har kommit, tror jag, till vägs ände. Nu måste staten ta sitt ansvar för att dels koppla ihop de här olika systemen, dels tillse att man i glesbygden har möjlighet - precis som Daléus säger - att utvecklas när det gäller IT likaväl som man kan göra det i storstadsområdena. Där är vi överens, och där är mitt svar: Vi är fullständigt överens om detta. Men det jag vill ha sagt är att vi inte riktigt vet vilken teknik man skall använda, vilken som är billigast och vilken som är mest effektiv. Och det är det vi nu måste titta på och avvakta denna IT infrastrukturutredning. Sedan skall vi komma med olika förslag, och vi skall också tillse att vi kan få ett samhälle där alla ges möjligheter att utvecklas inom IT-området. Infrastrukturen måste samhället tillsammans med marknaden stå för. Tack, fru talman!

Fru talman! Johnny Gylling har ställt en rad frågor till mig angående regeringens inställning till reservkraftsförsörjningen i det svenska elsystemet. Bakgrunden till frågorna är den kartläggning och analys av tillgång och behov vad gäller reservkraftsproduktion som Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät har genomfört på regeringens uppdrag. Uppdraget föranleddes bl.a. av den neddragning av reservproduktionskapaciteten i Sverige som har kunnat iakttas under de senaste åren. Myndigheterna återrapporterade uppdraget i januari 1999. Sammanfattningsvis anser myndigheterna att det genom import och frivilliga begränsningar av användningen finns goda förutsättningar för att klara effektbalansen i framtiden trots minskande produktionsresurser. Myndigheterna bedömer att leveransförmågan i det svenska elsystemet är tillräcklig utan statlig reglering eller upphandling av reservkapacitet. Jag är medveten om att rapportens bedömningar och slutsatser inte delas av alla parter. Innan jag går vidare vill jag därför ha en bred diskussion i frågan så att alla synpunkter och argument kommer fram i ljuset och granskas. En hearing om rapporten kommer att anordnas i Näringsdepartementet den 24 mars 1999. Slutsatserna från denna hearing kommer att vara viktiga för den fortsatta beredningen av frågan. Johnny Gyllings frågor är viktiga, men det är faktiskt för tidigt att svara på dem. Jag vill avvakta med mitt ställningstagande till rapporten och frågan om hur reservkraftsförsörjningen skall hanteras i framtiden intill dess remissinstanserna lämnat sina synpunkter. På den alltmer integrerade nordiska elmarknaden har reservkraftsfrågan också en tydlig internationell dimension. Jag avser därför att redan nu verka för att frågeställningen tas upp i det nordiska samarbetet på energiområdet.
Fru talman! Jag har tidigare, i november 1998, fått svar på en fråga av näringsministern angående reservkraften. Då hänvisades till den rapport som Energimyndigheten skulle avlämna den 15 januari i år. När jag läste denna rapport ansåg jag att man drog vissa orimliga slutsatser samt att rapporten lämnade många frågor efter sig obesvarade. Detta är bakgrunden till min interpellation. Jag är naturligtvis tacksam för det svar ministern lämnat i dag. Å ena sidan blir jag besviken över att mina frågor blir obesvarade, men å andra sidan kan jag känna respekt för att ministern vill avvakta med definitiva ställningstaganden tills den anmälda hearingen är avklarad. Det kan t.o.m. vara så att jag tycker det är klokt att ministern tar tid på sig och väger in alla aspekter som finns innan ett slutgiltigt beslut fattas. Frågan om reservkraft kan betecknas som både enkel och komplicerad på samma gång. Tyvärr debatteras inte detta i någon större utsträckning just nu. Det är mest i branschtidningar man kan följa diskussionen, trots att det handlar om en mycket viktig fråga för det välfärdssamhälle som vi ändå anser oss ha. Låt mig citera Peter Jansson i elleverantörernas tidning ERA nr 1-2 från 1999: "Det är viktigt att frågan diskuteras och genomlyses grundligt - för detta är en fråga med många komponenter. Det måste anses i hög grad befogat att ställa frågan vad vi ska göra en smällkall vinterdag med avställt Barsebäck, om elförsörjningen inte har några marginaler att ta av. Och kanske måste ett kraftverk tas ur drift av tekniska skäl. Vad gör vid då, om danskarna inte kan sälja reservel till oss för att den redan sålts till Norge, som inte klarar sin elförsörjning när det är torrår -?" Jag valde detta citat därför att det egentligen speglar kärnfrågan i min interpellation. Även om ministern inte i dag vill ta ställning till de frågor jag ställt, så vill jag gärna påminna ministern om några argument för att behålla en viss elkraftsreserv inom Efter det att Energimyndighetens rapport lämnats till regeringen i januari har vi haft en del köldknäppar i vårt avlånga land. Karlshamnsverket, som är det sista fungerande reservkraftverket i Sverige, beordrades av Svenska kraftnät att starta upp den 11 februari - detta knappt en månad efter det att man i rapporten påstått att verket inte behövs. Under köldperioden fick vi köpa el från Norge, men enligt uppgifter i medier var det mycket nära att Norge inte kunde leverera el till oss. Dessutom fick Sverige, för att klara sin egen elförsörjning, stänga av exporten till Tyskland. Så här känslig är elmarknaden i dag när kylan slår till. Men i rapporten påstås det att Polenkabeln, den s.k. Swe-Pol-Link, kommer att bidra till ökad säkerhet när den är klar. Och Svenska kraftnät är berett att bygga fler kablar om det behövs, enligt ett pressmeddelande den 15 januari. Nu undrar jag om ministern kan kommentera det som hänt i Sverige efter det att rapporten lämnades. Jag tänker på den kyla och den känslighet som varit i energisystemet.
Fru talman! Eftersom fakta föreligger i ärendet kommer jag inte att upprepa dessa. Däremot vill jag ställa några frågor till näringsminister Rosengren. Dessförinnan vill jag säga att det känns bra att regeringen inte antar Energimyndighetens och Svenska kraftnäts rapport okritiskt. Som jag ser det finns det många antaganden i den som kan diskuteras. För det första: Kommer vi att ha tillräckligt med reservkraft när kylan lägger sin isande hand över Sverige? Den identifierade bristen är 2 400 megawatt för södra Sverige vid stark kyla. Dessutom känner kylan inte av några gränser. För bara några veckor sedan då det var kallt i södra Sverige fick Karlshamnsverket lov att starta energiproduktionen i block För det andra: Kommer vi att kunna importera reservkraft för att täcka behovet? Det påstås i rapporten: trots att man inte vet om det finns kapacitet och trots att man vet att avveckling av produktionsresurser pågår även i grannländerna. För det tredje: Är det verkligen möjligt att genomföra s.k. roterande bortkoppling? Är det kallt vet vi att det är ett mycket stort problem att koppla in ett område igen. Belastningen blir så hög att elnätet överbelastas. Det kan innebära några dagars elavbrott i stället för några timmars. För det fjärde: Är det verkligen rimligt att ersätta den miljövänliga elproduktion som vi har vid Karlshamnsverket med importerad som släpper ut 10-50 gånger så mycket försurande ämnen och 20-50 gånger så mycket koldioxid? Fru talman! Den breda diskussion som kommer att ske innan regeringen slutgiltigt behandlar rapporten tillsammans med den hearing som kommer att anordnas av Näringsdepartementet gör att frågan granskas från alla håll. Det gör att jag hyser stort hopp om att den miljövänliga inhemska reservkraft som produceras vid Karlshamnsverket kommer att finnas kvar framöver. Samtidigt vill jag passa på att säga till näringsminister Rosengren: Jag hoppas på en inbjudan till hearingen.
Fru talman! Här har Johnny Gylling och Karin Olsson på ett utomordentligt sätt beskrivit hur komplicerad denna fråga är. Det talar just för det jag sade tidigare, jag har inget svar i dag, utan svaret avger regeringen efter det att vi haft hearingen och när vi gått igenom de olika synpunkter och ståndpunkter som bl.a. framförts här och som jag ser ett stort värde i. Med detta ber jag än en gång att få återkomma.
Fru talman! Jag vill passa på tillfället och peka på några svagheter i rapporten som jag upplever dem. För det första så framgår inte vem som har det långsiktiga ansvaret för att det alltid finns tillgång till reservkraftsel i Sverige. Vilka krav kan en konsument ställa på sin elleverantör när plötsligt en dag strömmen stängs av på grund av elbrist? Vad kan ett företag göra som kanske förlorar en viktig order på grund av ett längre strömavbrott? Är det elleverantörerna som ansvarar eller är det Svenska kraftnät eller är det någon annan? För det andra har man en stark övertro på det nordiska gemensamma elnätet. Man är beredd att lägga ut miljarder på nya kablar, men man negligerar det faktum att länderna kan när som helst strypa elleveransen för att klara sitt eget skinn. För det tredje ges en något falsk bild av att staten i dag subventionerar den svenska reservkraften. I ett pressmeddelande från Energimyndigheten vid presentationen av rapporten skriver man nämligen att det inte behövs några statliga subventioner till reservkraften. Sanningen är ju att den betalas i dag av de konsumenter som valt just den elleverantör som fortfarande har reservkraftsproduktion kvar. Om staten valde den modellen att lägga en avgift - troligtvis hade det räckt med 0,1 öre per kwh - ovanpå den fasta nätavgift som konsumenten betalar, då hade vi gemensamt finansierat en inhemsk reservkraftsproduktion. För det fjärde pekar rapporten på märkliga lösningar som "roterande bortkoppling". Det innebär att Svenska kraftnät kan beordra bortkoppling av el för hela samhällen för att klara den totala försörjningen vid extrem kyla. Ena dagen får Hultsfred frysa, nästa dag Vilhelmina kanske. En annan märklig variant som föreslås är att elleverantörerna skall teckna avtal med vissa elkrävande industrier om att frivilligt sänka sin elkonsumtion vid extrem kyla. Man frågar sig: Vad kommer detta att kosta? Vilken industri är beredd att gå ned på tomgång i flera dagar utan att ta rejält betalt? Hur det sedan skall gå när kärnkraften avvecklas, det vet inte jag. Och om det är särskilt klokt att förlita sig till import från andra länder, där man förmodligen fryser lika mycket som vi när det är svinkallt, det vet jag inte heller. Och om det är särskilt vettigt ur miljösynpunkt att importera el från brunkolseldade kraftverk i Polen eller från dåligt renade oljekraftverk i Danmark, det kan man fråga sig. Men jag hoppas att näringsministern reder ut svaret på alla dessa frågor efter hearingen den 24 mars och att regeringen fattar kloka beslut som leder till att vi kan känna oss trygga i Sverige framöver. Vi är dock oerhört beroende av elkraften och vårt samhälle är mycket sårbart. Därför hoppas jag att ministern kommer fram till att vi behöver en försäkring i form av en inhemskt producerad - och tillika miljövänlig - Jag skulle gärna vilja höra hur ministern har tänkt sig att hantera frågan efter hearingen? När kan vi förvänta oss ett beslut från regeringen?
Fru talman! För min del vill jag avsluta debatten genom att rikta ett tack till regeringen för den seriösa behandling som jag tycker att den här frågan får. Den är komplicerad, och därför känns det extra bra att man skall ta den tid som behövs för att det inte skall råda för stor ovisshet om vad som gäller.

Fru talman! En del av debatten om vår reservkraftsförsörjning bottnar i att man inte fullt ut inser konsekvenserna av den avreglering som har skett på elmarknaden och av den internationalisering som har ägt rum. Elförsörjningen måste i dag ses i ett internationellt och i ett nordiskt perspektiv. Det finns två bakomliggande faktorer som inte har kommit fram i den här debatten men som ändå förtjänar att påpekas. Det är ju inte så att vi har någon energibrist i Sverige. Möjligen kan effektleveranssäkerheten bli väldigt ansträngd under kalla tider på året. Problemet är att regeringen vill bedriva en överordnad energipolitik som innebär att vi frivilligt frånhänder oss inhemsk energiproduktion. Jag tänker då naturligtvis på det olycksaliga beslutet att förtidsavveckla kärnkraften. Nu vill jag inte ta upp någon stor kärnkraftsdebatt, men jag vill peka på att detta är ett av skälen till att dessa effektleveransproblem kan förstärkas. En annan aspekt, som om möjligt är än viktigare att föra in i debatten, är att vi genom kärnkraftsavvecklingen gör oss i större utsträckning beroende av fossil energiproduktion. I realiteten får vi då ett ökat beroende av den danska fossilproduktionen i de danska kolkraftverken. Vi byter ut inhemsk reservkraftsförsörjning i form av svenska oljekondenskraftverk mot danska kolkraftverk. Det gör vi därför att danskarna i realiteten bedriver en miljödumpning på energiområdet.

Fru talman! Jag vill börja med att ta upp den fråga som handlar om själva processen. Jag vill inte föregripa den hearing som skall hållas, men det är rimligt att regeringen under året gör ett klart ställningstagande i denna fråga. När det gäller frågan om den nordiska elmarknaden och dansk elexport vill jag säga att detta med avregleringen av elmarknaden och införandet av den nordiska elmarknaden har varit mycket framgångsrikt. Det är väl få länder som har lyckats att dra ned elpriserna så kraftigt som vi har gjort, vilket är till en oerhört stor fördel för näringslivet och även för hushållen. Detta har ställt mycket stora krav på de inhemska elproducenterna i fråga om rationaliseringar och en billigare elproduktion. Det förekommer kontakter mellan representanter för de danska och de svenska regeringarna. Dessa kontakter sker kontinuerligt och på alla nivåer, såväl bilateralt som i det nordiska ministerrådets miljö och energisamarbete. Det förs också en dialog om miljökonsekvenserna av de skilda regelverken i våra länder när det gäller miljöpåverkande utsläpp i elsektorn och elmarknaden. Vår bedömning är att vi kommer att kunna hantera frågan om köp av el i Danmark på ett miljömässigt acceptabelt sätt. I Danmark pågår ett arbete om att reformera lagstiftningen för hela energiområdet, och det kommer att vara till gagn för den nordiska elmarknaden.
Fru talman! Jag vill avsluta med att tacka näringsministern för den här debatten. Jag hoppas att ministern kan stå ut med en liknelse som gjorts om reservkraften. Svenska Kraftnäts generaldirektör Jan Magnusson har gjort en liknelse som återfinns i en debattartikel i Blekinge Läns Tidning den 25 februari i år. Han jämför där reservkraftens dimensionering med hur man dimensionerar antalet rockvaktmästare på en teater. Alla kan inte få sina ytterplagg direkt när de kommer ut från en föreställning, konstaterar han. Det vore orimligt att anställa så många rockvaktmästare att i princip inga köer kunde uppstå. Det är en intressant liknelse, tycker jag. Man kan också vända på liknelsen och påstå att om man följer rapporten och stänger av all svensk reservkraft och helt förlitar sig på omvärlden, så kan följande situationer uppstå: Teaterbesökarna skulle kunna förhandla till sig lägre priser på teaterbiljetten om man avstod att hämta ut sin rock i rusningstid. Eller att en del kvällar på teatern var rockutlämningen stängd för vissa personer som snällt fick gå hem, frysande, utan ytterplagg - detta efter ett schema som utarbetats på teatern. Det kallas för roterande bortkoppling. En sådan teater skulle jag inte vilja besöka. Tack för debatten.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag understryka att detta är inte uteslutande en miljöfråga. Det är alldeles uppenbart att det är skadligt för vår gemensamma luftmiljö om vi ersätter förhållandevis ren svensk oljekondenskraft och betydligt mycket renare svensk kärnkraft med smutsig dansk kolkraft. Det är naturligtvis inte heller någon höjdare när människor friställs i Stenungsund och i Karlshamn medan kolkraftsdirektörerna i Danmark nyanställer. Det är inte heller någon höjdare från svensk samhällsekonomisk synpunkt att inte utnyttja det realkapital som finns i de moderna svenska kondenskraftverken utan att vi i stället överlåter till de danska kolkraftsägarna att tjäna pengar på den energi som vi behöver i Sverige under kalla vinterdagar. Vi har nu en nordisk elmarknad. Jag delar helt näringsministerns uppfattning att avregleringen och internationaliseringen har varit till godo för Sverige. Det hela har utfallit mycket bra. Men när vi nu har en gemensam nordisk elmarknad måste vi också, om vi skall kunna ta hem och bibehålla vinsterna för alla inblandade, se till att vi i görligaste mån får ett nordiskt regelverk. En ökad harmonisering av skatter och avgifter på det här området är en fråga som måste ges högsta prioritet om vi skall ta hem vinsterna av den gemensamma nordiska elmarknad som har byggts upp under de gångna åren.
Fru talman! Vi arbetar nu för en gemensam nordisk harmonisering, eller reglering, om man vill använda det uttrycket. Där är vi överens. Jag hoppas att det skall bli lika framgångsrikt som det hittills har varit när det gäller avregleringen av elmarknaden.

Fru talman! Margareta Andersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna skall kunna användas mer flexibelt och på olika sätt i de olika arbetsförmedlingsnämnderna samt vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att fler skall erbjudas och anta arbetsmarknadsutbildning. Margareta Andersson har också frågat mig om jag är beredd att avskaffa flyttningsbidragen. Arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift är att snabbt tillsätta lediga platser med lämpliga sökande. Detta kan ske på olika sätt. Det kan vara att ge arbetslösa den yrkesutbildning eller arbetslivserfarenhet som efterfrågas, eller det kan vara att ge arbetslösa möjligheter att flytta till arbetsgivare som är i behov av arbetskraft. Därför vill jag svara Margareta Andersson att jag inte är beredd att avskaffa flyttningsbidragen. Regeringens utgångspunkt i denna fråga är att det är bättre att flytta till ett arbete än att gå arbetslös i sin hemkommun. Arbetsmarknadsutbildningen spelar en central roll i arbetet för att motverka och förhindra flaskhalsar. Regeringen har ett flertal gånger uttalat, nu senast i budgetpropositionen för 1999, att arbetsmarknadsutbildningen skall ha en klar yrkesinriktning som syftar till att deltagaren får arbete och lediga platser tillsätts. Naturligtvis är det då yrkesutbildningar inom yrkesområden som efterfrågas som i första hand skall upphandlas. Därför har också andelen platser inom arbetsmarknadsutbildningen ökat under de senaste åren. Det är dock viktigt att kvaliteten bibehålls så att utbildningen leder till arbete. Margareta Andersson gör i interpellationen gällande att arbetsmarknadsutbildningen centraliserats till de större orterna i Sverige och menar att den utvecklingen borde vändas så att deltagarna får en ökad möjlighet att utbilda sig på hemorten. Jag delar den åsikten att det är önskvärt att fler får möjlighet att utbilda sig i närheten av sitt boende, men detta är inte alltid möjligt. Det är enligt min mening ändå viktigt och nödvändigt att under en kortare period vara beredd att pendla för att få en yrkesutbildning och därigenom öka sina chanser att få ett arbete. Förhoppningsvis kommer den nya informationstekniken, och därigenom distansutbildningen, att spela en viktigare roll för dessa grupper av människor. Margareta Andersson frågar också om regeringen är beredd att göra de arbetsmarknadspolitiska medlen mer flexibla utifrån de lokala förutsättningarna. De senaste åren har följande skett: - Regeringen har för budgetåret 1999 tagit bort det volymkrav som styrt antalet deltagare i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Regeringen håller under våren tillsammans med regionerna på med att utforma de nya tillväxtavtalen. 1998 ökade möjligheter att använda de arbetsmarknadspolitiska medlen mer otraditionellt. - Regeringen införde under år 1996 arbetsförmedlingsnämnder i alla kommuner. Innan regeringen gör ytterligare förändringar med att öka flexibiliteten för de arbetsmarknadspolitiska medlen bör resultaten utvärderas. Jag har därför gett Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i uppdrag att bl.a. utvärdera frilänsförsöken.

Fru talman! Även i tider av mycket hög arbetslöshet råder det arbetskraftsbrist inom vissa regioner och inom vissa branscher. Jag kommer från Gnosjö, som kanske till stor del skiljer sig från övriga Sverige. Där är det brist på arbetskraft, och där har arbetsmarknadsutbildningarna fyllt en oerhört stor funktion när det gäller att tillgodose behovet av verktygsmakare, ställare, CNC-operatörer osv. Men det räcker inte. I svaret på interpellationen vill jag fokusera några saker. Näringsministern påstår med tvärsäkerhet när det gäller flyttningsbidragen att "det är bättre att flytta till ett arbete än att gå arbetslös i sin hemkommun". Vad jag undrar är: Har näringsministern belägg för att flyttningsbidragen är incitamentsskapande just när det gäller att flytta för att få ett arbete? Vilka undersökningar och utvärderingar har gjorts på området? Tyvärr kan jag inte hitta de beläggen i min hemtrakt. Flyttningsbidrag är inte tillräckliga incitament för att människor skall flytta till min hemkommun. Det vore intressant att höra vad näringsministern anser. Det andra som jag skulle vilja fokusera på är tillväxtavtalen, som togs upp redan i en tidigare debatt här i dag. Tillvägagångssättet för att ta fram tillväxtavtalen har varierat från län till län. Jag har fått många positiva signaler och vet att det har lagts ned ett mycket gediget arbete på tillväxtavtalen. Det är väldigt stora förhoppningar knutna till de avtal som nu har tagits fram. Om dessa förhoppningar grusas, när man nu skall se vad det finns för pengar i kassakistan att sätta till, tror jag att det skulle vara oerhört svårt att mobilisera den lokala kraften en gång till. Nu när det har strömmat till idéer utifrån landet är det oerhört intressant att höra hur näringsministern har tänkt sig att det fortsatta arbetet med att fördela de resurser som finns till förfogande skall gå till. Hur tänker sig regeringen att prioritera när alla goda idéer läggs på bordet? Det går inte att få till en mobilisering av den enorma kraft som har gått åt för att ta fram tillväxtavtalen på mycket, mycket lång tid. Därför är fortsättningen egentligen det viktiga. Processen hittills har varit värdefull och har inneburit många goda förslag. Men framtiden är det som innehåller handlingen, och jag hoppas att regeringen ser till att vara handlingskraftig i detta avseende.
Fru talman! Jag skall börja med att vända mig till Vår ambition är att gå ifrån åtgärdsförmedling till arbetsförmedling. Jag tror att det är en oerhört viktig skillnad. Under de år som vi har bakom oss har vi på grund av att arbetsmarknaden varit död förmedlat åtgärder. Nu skall vi förmedla arbeten. Som Maria Larsson mycket riktigt säger har vi en relativt hög arbetslöshet. Men jag vill också säga, och jag skall återkomma till det i min avslutning, att den sjunker kraftigt. Samtidigt som vi har hög arbetslöshet växer detta med flaskhalsar, uttryckt i att det är en viss kompetens som söks men som inte finns - vi har problem med matchningen. Men det är klart att det också leder till att vi måste vara öppna för att människor flyttar dit jobben finns och att de människor som bor på ett ställe där en viss kompetens efterfrågas får denna kompetens. När det sedan gäller frågan om arbetsmarknadsutbildningen skulle kunna finnas på fler ställen än den gör i dag kan jag naturligtvis inte svara tvärsäkert att det inte skulle kunna vara så. Det kanske skulle vara möjligt på vissa ställen. Men rent generellt måste vi ha en balans mellan en decentralisering och en hög kvalitet på arbetsmarknadsutbildningen. Mycket av arbetsmarknadsutbildningen i dag omfattar dyr teknik. Då blir det svårt att decentralisera utbildningen. Det leder av kostnads och effektivitetsskäl till en viss centralisering. Jag tror att vi har uppnått en relativt optimal gräns. Det är möjligt att man kan decentralisera mer och också att man på distans kan utbilda sig i större omfattning än vad man gör i dag. När det sedan gäller frågan om flyttningsbidragen är ett incitament till att folk flyttar osv. vill jag bara säga att vi har fattat detta beslut. Det anknyter väl lite till detta att man inte är riktigt säker, dvs. att det finns behov av att se över de olika flyttbidragen, dels för att göra dem mer effektiva, dels för att förenkla reglerna. Jag har därför i regleringsbrevet för budgetåret 1999 gett AMS i uppdrag att utveckla ett system för resultatuppföljning av flyttbidragen samt att undersöka möjligheten att minska kostnaderna utan att de arbetsmarknadspolitiska effekterna går förlorade. Jag menar att vi har startat denna process. Sedan får vi se var vi landar när det gäller flyttbidragen. Sedan vill jag apropå dysterkvistar och svartmålare säga att under januari månad anmäldes 34 000 lediga platser till arbetsförmedlingen, vilket är en ökning med drygt 3 000 jämfört med förra året. Jämfört med föregående månad är det 6 000 fler platser. Den största ökningen finns inom hälso och sjukvården, där närmare 11 000 lediga platser anmäldes. Det är alltså 2 000 platser fler än motsvarande månad förra året. Det som är så jobbigt i denna debatt är att vi å ena sidan ser hur sysselsättningen ökar, hur arbetslösheten sjunker. Vi har den lägsta räntan på 50 år och den högsta reallöneökningen på 25 år. Av någon underlig anledning är det å andra sidan nu den nya sporten att säga: Det går bra nu, men det kommer att gå åt skogen.

Fru talman! Jag är lika glad som näringsministern över de nya jobb som kommer till. Jag ställer mig gärna i optimisternas skara. Men som optimist kan man också ta på sig verklighetsglasögon. Jag tycker att detta kan ingå i samma roll. Man skall också våga se verkligheten som den är. Näringsministern talar om de nya jobben. Jag tyckte att de som nämndes företrädesvis hamnade inom offentlig sektor. På hemmaplan varslar man ganska mycket folk inom industrin i dag. Där ökar inte antalet jobb, att döma av det jag har kunnat läsa ut av de prognoser som finns. För statsfinanserna totalt är det ju väldigt bra om antalet jobb inom den privata sektorn ökar mer än antalet jobb inom den offentliga sektorn. Då kan vi på sikt få skutan på rätt köl. Jag får tacka för bekräftelsen. Det har egentligen aldrig skett någon uppföljning eller utvärdering av hur flyttningsbidragen fungerar. Det är tacknämligt att en sådan nu är igångsatt och att processen är i gång. Jag kan tala om vad utvärderingen kommer att säga med ganska stor tvärsäkerhet - nästan lika stor tvärsäkerhet som näringsministern uttrycker här. Jag hävdar bestämt att människor inte flyttar därför att det finns ett flyttningsbidrag. De flyttar därför att de vill ha ett jobb på en annan ort, oavsett om det finns flyttningsbidrag eller inte. Bidraget kan bli en extra belöning för att man tar steget, men jag tror inte att det i något fall är det avgörande för att flytten skall komma till stånd. Jag menar att de pengarna skulle kunna användas på ett mer tillväxtbefrämjande sätt. Min fråga om vad som skall hända med tillväxtavtalen kvarstår fortfarande. Jag väntar med spänning på svaret.
Fru talman! Om jag får börja med tillväxtavtalen kan jag säga att de kommer att föreläggas regeringen i mitten av april - jag tror att det är den 10 april - och då kommer vi att föra en diskussion med regionerna om omfördelningar, regelverk etc. Sedan kommer vi att samla oss kring en formulering om att en region gör det ena och en annan region det andra, osv. Det är det svaret jag kan ge. När det gäller de ekonomiska resurserna är tanken med tillväxtavtalen i första hand att man skall lägga fram förslag om omfördelning av de statliga pengar som finns. Jag tror att det handlar om 16-17 miljarder totalt, om jag minns rätt. Det är detta det handlar om. Jag var faktiskt med och startade denna process en gång i tiden. Då kallades det landshövdingsuppdraget. Jag kan erkänna att det inte riktigt följdes upp av regeringen. Det blir lätt en backlash. Jag kommer att göra allt för att det inte skall bli så denna gång. Jag har en stor tilltro till detta, och det måste självklart följas upp. Så gäller det diskussionen om att flytta. Jag har nu fått veta av Maria Larsson att det är sju mil mellan Sävsjö och Jönköping. Som norrbottning färdas man 36 mil mellan Luleå och Kiruna. Man åker på morgonen och åker hem på kvällen. Man färdas 42 mil till Karesuando, för att nämna något. Det blir lite löjligt, tycker jag. Vad är sju mil? Skulle man inte kunna stå ut med att färdas sju mil och pendla mellan dessa orter om man vet att man får en högre kvalitet på utbildningen och att den blir mer kostnadseffektiv? Vad talar vi om? Nu får jag väl alla sävsjöbor på mig, men jag tar den risken. Det är viktigt att vi har den flexibiliteten, och att vi därmed också försöker uppnå en högre kvalitet i utbildningen. Jag vidhåller också fortfarande att det är bättre att man flyttar till ett jobb än att man går hemma och är arbetslös. Detta är en självklarhet för mig. Sedan finns det situationer - det vet jag - där man flyttar från arbetslöshet till arbetslöshet. Det är bättre att vara arbetslös, gissar jag, i Sävsjö än att vara arbetslös i Stockholm. Jag delar den uppfattningen, men det är inte det vi talar om. Vi talar om att man flyttar till ett jobb. Den möjligheten, den flexibiliteten och den stimulansen tycker jag att arbetsmarknadspolitiken skall ge. Fru talman! Jag vill också säga att det viktigaste vi har framför oss när det gäller arbetsmarknadspolitiken är att satsa på arbetsmarknadsutbildningen. Jag kan nämna att det denna vecka, vecka 8, finns 56 000 människor i arbetsmarknadsutbildning. Det är också ett uttryck för hur viktig denna åtgärd är för att komma åt flaskhalsar och ge utbildning. Jag tror att vi har en så bra fördelning vi kan ha på arbetsmarknadsutbildningen. Det är möjligt att den kan göras bättre med distansutbildning, etc., som har sagts tidigare. Men det är ingen stor fråga om det handlar om sju mil.

Fru talman! AMS har fått ett regeringsuppdrag som innebär att minst 70 % av de personer som går igenom yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning skall vara i arbete 90 dagar efter avslutad utbildning under verksamhetsåret 1999. Det är faktiskt ett ganska tufft mål. Det målet kräver att man har mycket hög kvalitet på arbetsmarknadsutbildningen. Det leder till att vi inte kan ha arbetsmarknadsutbildning på alla ställen. Den skall ligga så spritt som möjligt, gärna kopplad till distansutbildning. Man måste kräva av människor att de färdas sju mil för att få den högre kvaliteten.

Fru talman!

Regeringen delar Sven Bergströms oro över de ökade regionala obalanserna. De grundläggande förutsättningarna för att en positiv utveckling skall komma till stånd i alla delar av landet skapas genom beslut inom många politikområden, bl.a. transportpolitiken. Regeringen har därför nyligen beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag om hur den svenska regionalpolitiken skall inriktas och utformas under 2000-talets början. Förra året fastställdes de långsiktiga infrastrukturplanerna för perioden 1998-2007. I den planeringsomgången fick länen ansvar för en betydligt större del av planeringsramen för infrastruktur än tidigare. Min bedömning är att länens ökade ansvar i planeringsprocessen bidrar till ett trafikslagsövergripande synsätt, till förstärkta möjligheter för regional utveckling i alla delar av landet och till regional förankring av både nationella och regionala infrastrukturåtgärder. Väganslagen under 1999 kommer inte att nå upp till den planeringsnivå som finns upptagen i länsplanerna. Jag kan inte i dag ge besked om huruvida medel kommer att omfördelas till förmån för ett ökat genomförande av länsplanerna redan i år. De investeringsmedel för järnvägar som regeringen budgetåret 1998 överförde till Vägverket syftade till att tidigarelägga åtgärder som medför höjd bärighet, rekonstruktion och ökat beläggningsunderhåll. Målet är att Vägverket under 1999 skall fullfölja detta arbete. Regeringen anser att länen även fortsättningsvis skall ha en viktig roll i infrastrukturplaneringen. Därför har länen fått i uppdrag att lämna underlag till arbetet med planerna för perioden 2002-2011. Länen skall bl.a. redovisa brister i förhållande till de transportpolitiska målen som har stor betydelse för tillväxten i regionens näringsliv. Frågan om beläggning av grusvägnätet och andra frågor som rör investeringar i och rekonstruktion av vägar som inte är nationella stamvägar kommer att beaktas inom ramen för detta arbete. Sven Bergstöm efterlyser ökade anslag till det enskilda vägnätet. Regeringen har för avsikt att göra en översyn av systemet för statsbidrag till enskilda vägar. Inom ramen för detta arbete kommer de kriterier som skall gälla för att erhålla statsbidrag att behandlas. Den minskning av bidragsgivningen till enskilda vägar som sker under 1999, sker temporärt och av rent budgettekniska skäl. Den kommer inte att påverka vägsamfälligheternas ekonomi. Slutligen vill jag kommentera frågan om förrättningskostnader. Krav på bidrag till dessa kostnader har framställts till regeringen. Frågan är således föremål för beredning i departementet.
Fru talman! Jag får börja med att tacka näringsministern för svaret. Den här raden av interpellationer som vi från Centerpartiet har riktat till olika statsråd är naturligtvis ett uttryck för att vi känner särskilt stort ansvar för de frågor som vi berör: Hur ser förutsättningarna ut för Småortssverige, områdena utanför storstäderna, att överleva långsiktigt, att utvecklas, att klara sysselsättning och jobb åt människorna? Det fanns ett antal frågor i min interpellation till näringsministern, och jag tycker i och för sig att svaret var ett gott försök att redovisa sakläget i beredningen av vissa frågor. Men det var inte mycket till besked i sakfrågan. Det var tunt - övermåttan tunt. Länen har ett ansvar, påpekar statsrådet här och talar om att de skall inventera och att man skall göra det ena och det andra. Från Centerpartiets sida har vi många gånger framhållit att det just är inom områden som trafik, utbildning, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik, dvs. den stora regionalpolitiken, som möjligheterna för Landsortssverige - Småortssverige - avgörs. Jag vill påstå att särskilt infrastrukturfrågorna är av avgörande betydelse för hela landets möjligheter att leva och utvecklas. Enligt vår uppfattning skall väg och transportpolitik syfta till att minska avståndsnackdelar och utöka möjligheterna för ett decentraliserat samhälle. Näringslivets konkurrenskraft, det tror jag att näringsministern känner väl till, hänger väldigt nära ihop med frågor om trafikförsörjning, krav på god standard och hög tillförlitlighet vid transporter. Nackdelar i form av långa avstånd inom landet, till övriga Europa och till andra marknader måste kompenseras med väl avpassade och väl fungerande transporter och en väl utbyggd infrastruktur. Enligt vår mening måste inriktningen vara att skapa en infrastruktur som ger förutsättningar att tillvarata utvecklingsmöjligheterna i hela Sverige. Då måste vägkapitalet, som jag har fokuserat på i den här interpellationen, förvaltas på ett sådant sätt att värdet av gjorda investeringar inte urholkas. För att en sådan princip skall kunna upprätthållas krävs en långsiktig strategi för drifts och underhållsåtgärder. Av den anledningen prioriterar också vi i Centerpartiet just drifts och underhållsåtgärder. Den debatt som vi har haft de senaste veckorna om det ökande antalet olyckor på våra vägar har ju av en del sammankopplats med just bristen på underhåll, brist på snöröjning och annat, som gör att vi har en sämre säkerhet på våra vägar i dag än vad vi hade när man röjde snön tidigare. Det har naturligtvis samband med mycket annat också, men det är svårt att frigöra sig från tanken att det kan finnas ett samband mellan bristande drifts och underhållsåtgärder och det ökade antal olyckor vi nu kan se. Innan min talartid alldeles rinner ut skulle jag vilja höra med näringsministern om den här sista frågan. Där uppfattade jag inget svar alls. Det gäller om statsrådet är beredd att medverka till en bättre balans i de satsningar på kommunikationer som statsmakterna gör för att sätta kraft bakom devisen att hela Sverige skall leva. Inte i någon del av texten uppfattar jag att det finns ett svar på den frågan, och jag tycker att den också är central i den här diskussionen. Jag upplever, och jag tror att väldigt många andra också gör det, att när det gäller stora mastodontprojekt, infrastrukturprojekt, i storstadsområdena - Citytunneln, Hallandsåsen, Öresundsbron, Arlandabanan, Södra länken osv. - finns det många miljarder att ta till. När det gäller att hålla de 40 000 mil vägar som vi har runt om i hela vårt land i bra skick fattas det ofta pengar.
Fru talman! Som Sven Bergström väl känner till räcker tyvärr inte, på grund av budgettak och besparingskrav, de medel som riksdagen tilldelat för 1999 för att helt nå den nivå som vi tidigare planerat för i de långsiktiga infrastrukturplanerna. Men regeringens ambition är att vi skall nå denna nivå till 2001 vad gäller investeringar och redan nästa år vad gäller drift och underhåll. Låt mig också säga att anslagen för drift och underhåll av vägnätet har ökat medan utgifterna för investeringar har minskat. Det är nu vår ambition att det kommande året satsa mer på drift och underhåll. När det gäller frågan om balansen vill jag säga att vi nu väntar på regionernas rapporter. Vi väntar på deras bedömningar. När vi har fått dem skall vi återkomma i denna fråga.
Fru talman! Om man skall vara välvillig mot näringsministern var det en positiv signal att regeringens ambition är att satsa mer på drift och underhåll. Jag noterar detta och hoppas att det kommer att få ett substantiellt innehåll. Dock får jag ännu inget svar på den sista frågan. Jag tror att det är viktigt att regeringen och näringsministern, som är ansvarig för trafikfrågor, vågar sätta ned foten och tala om att det är ett oerhört viktigt kapital, dessa 40 000 mil vägar vi har runt om i landet och att det är väldigt viktigt att de underhålls och drivs på ett sådant sätt att man inte urholkar kapitalet. På alltför många håll i vårt land är vägarna i oacceptabelt dåligt skick under stora delar av året. Avstängningar eller dålig framkomlighet innebär betydande merkostnader för näringslivet. Och längre restider, försämrad framkomlighet och högre underhållskostnader drabbar självfallet även persontransporterna. Då är bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring och beläggning av grusvägar, av stor betydelse. Vi har ju sett att andelen vägar som avstängs på grund av tjällossning har ökat. Jag tycker att det är rimligt att de i stället borde minska, inte minst med tanke på industrins transportbehov och de enskildas möjligheter att bo och verka i de delar av landet där väsentliga delar av våra naturtillgångar finns och brukas. Jag hoppas att näringsministern och jag är överens på den punkten; att det är väldigt viktigt för Sveriges ekonomi, för exportindustri och annat, att vi kan ta vara på de stora resurser som finns i alla delar av vårt land. Jag skulle vilja att näringsministern återkommer till frågan om hur han ser på fördelningen när det gäller stora infrastrukturprojekt och när det gäller drift och underhåll av det stora vägkapitalet.
Fru talman! Först vill jag göra ett konstaterande. Det är regeringens uppfattning att Vägverket skall upprätthålla en hög transportkvalitet och säkerhet på det befintliga statliga vägnätet. Medel till drift och underhåll av statens vägar bör prioriteras högt även under år 1999. Det är därför regeringen har valt att fördela de anslag som riksdagen anvisar för väghållning och statsbidrag så att pågående vägutbyggnad kan fullföljas och så att vägunderhållet kan hållas på en fortsatt hög nivå. I budgetpropositionen för 1999 har regeringen avsatt medel för att vidmakthålla standarden på vägnätet och för att återta ca 5 % av eftersläpat underhåll. Vi har då särskilt pekat på återhämtning av eftersläpande beläggningsunderhåll och på att regionala skillnader i ytstandard på belagda vägar med samma trafikvolym skall minska. Jag vill samtidigt påminna om att skillnaderna i ytstandard på belagda vägar har minskat mellan olika regioner, och regeringen vidhåller alltså denna inriktning inför 1999. När det sedan gäller tjälsäkring och dålig bärighet vill jag säga att bärigheten på det statliga vägnätet har ökat, men den har ökat mindre i regionalpolitiskt prioriterade områden än i övriga delar av landet. Det är en följd av att bärighetsprogrammet först inriktades mot skogslänen, men fr.o.m. 1995 utökades det till att omfatta hela landet. Ett viktigt skäl till att man inte kommer att uppfylla planerna för bärighet och tjälsäkring är att den årliga medelstilldelningen från riksdagen är mindre än man planerade för. En bidragande orsak är också att flera län gjorde sina planer framtunga. Sammantaget har det lett till att man ligger efter i planerna. En tydligare koppling mellan de ramar som riksdagen tilldelar för infrastrukturinvesteringar och de budgetmedel som riksdagen tilldelar årligen är väsentlig för att man skall kunna behålla förtroendet för planeringsprocessen. Hur inriktningen för bärighetsåtgärderna skall se ut framöver kommer att analyseras i det pågående arbetet med infrastrukturplaneringen för år 2002 Tack!

Fru talman! Jag noterar näringsministerns redovisning. Men jag tycker att det vore intressantare att få höra hans synpunkter på de frågor som jag har tagit upp i interpellationen. Ett exempel är hårdbeläggningen av vägar. I Sverige finns drygt 2 000 mil allmän väg som inte är hårdbelagd. Och det här finmaskiga vägnätet - som näringsministern säkert känner till, eftersom stora delar finns i Norrland och i Norrbotten - utgör en betydande verksamhetsförutsättning för våra största industrier. Och det är av största vikt att det här vägnätet håller en god standard. Centerpartiet har föreslagit att regeringen skall lägga fram en tioårsplan för att klara av en hårdbeläggning av grusvägarna med en trafik på 150 fordon eller mera per dygn. Vad säger näringsministern om det? Tycker han att en tioårig plan för att hårdbelägga de här vägarna är ett bra förslag? Jag skall säga några ord om det enskilda vägnätet. Det handlar alltså om 28 000 mil av de 40 000 mil väg vi har i det här landet. För många på landsbygden i Småortssverige är detta förbindelsen till det allmänna vägnätet. Det är också förutsättningen för tillgänglighet till natur, rekreation och friluftsliv för väldigt många människor. Nivån på det här bidraget har gått upp och ned ett antal gånger under senare år, och vi från Centerpartiets sida har sagt att vi tycker att det måste ges besked om att det skall ligga fast långsiktigt på en rimlig nivå. Delar närinsministern den uppfattningen? Jag vet att det är en översyn på gång. Men säg några ord om nivån! Är det meningen att bidraget skall ligga fast på en anständig nivå, eller skall man dra ned det? Jag skall slutligen säga några ord om förrättningskostnaderna. Näringsministern nämner detta bara med några få ord i slutet av sitt svar. Jag skulle gärna vilja att han utvecklade det ytterligare. Har man en positiv syn på att hjälpa till med detta, eller skall det vältras över på människorna i Småortssverige?

Fru talman! Jag skall börja med en deklaration. Jag anser att det nu är viktigt att dämpa våra ambitioner när det gäller de stora, tunga infrastrukturella investeringarna och mer satsa på vägunderhåll. Det är riktigt, som det sades här från talarstolen, att en översyn är på gång när det gäller de enskilda vägarna och statsbidragen. Min ambition är självklart att vi skall ligga kvar på den nivå vi har. Vi kommer också att titta på förrättningskostnaderna. Med detta tycker jag att jag har svarat tydligt och klart. Tack!
Fru talman! Jan-Evert Rådhström har ställt en rad frågor till mig om regeringens politik i samband med företagsnedläggningar på olika orter i bl.a. Värmland. I samband med Ericssons beslut om nedläggning av verksamheten i Norrköping har jag bl.a. sagt att jag förväntar mig "att företaget inom kort redovisar för de regionala organen vilka åtgärder som de avser att vidta". Med detta uttalande vill jag dels understryka att företag som minskar sin sysselsättning, alltefter sin förmåga, skall ta ansvar för sina anställda och de orter som de verkar i, dels påpeka att regeringens åtgärder till största delen kanaliseras genom regionala och lokala organ i samverkan med kommunerna. För att förstärka insatserna i Värmland beslöt regeringen hösten 1998 om ytterligare 2,6 miljoner kronor under åren 1998, 1999 och 2000 för delfinansiering av ett näringslivsprojekt i Munkfors och Hagfors. Under 1999 beräknas regionala myndigheter i 1 mars i år får länsstyrelserna även disponera länsanslaget till s.k. såddfinansiering, dvs. till industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet. Värmland är dessutom delaktigt i EG:s strukturfonder inom mål 2 Bergslagen, mål 5 b och mål 6. Arbetslösheten i Värmland har sjunkit under 1998, och i SCB:s decembermätning hade Värmland 5,2 % öppet arbetslösa - att jämföra med rikets 5,5 %. Högskolan i Karlstad är sedan den 1 januari i år universitet. Riksdagen har beslutat om en ytterligare utbyggnad av universitetet med 500 platser för år Regeringen har alltså på senare år gjort kraftfulla insatser för att stödja utvecklingen i Värmland. Under 1998 har antalet sysselsatta i Sverige ökat med 111 000 personer. Likaså fortsätter ökningen av FoU-insatser i företagssektorn, och reporäntan ligger för närvarande på 3,15 % - den lägsta nivån sedan Trots dessa glädjande budskap är regeringen väl medveten om att situationen är besvärlig i många industriregioner. Regeringens principiella hållning är att i första hand skapa ett bra företagsklimat i hela landet så att företagen slipper lägga ned verksamheter, samt föra en sund ekonomisk politik syftande till låg inflation och låg arbetslöshet. Den akuta ekonomiska krisen har nu övervunnits genom budgetsaneringen, och regeringen går in i arbetet med att skapa ett företagsklimat som medför en modern, framsynt och uthållig ekonomisk tillväxt. Under 1999 kommer regionala tillväxtavtal att slutas i varje län, och regeringen är öppen för att resurserna används med ny inriktning och kan sättas in där regionerna själva bedömer att de behövs och gör störst nytta. Det handlar om att ge alla delar av Sverige möjlighet att utvecklas utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar. Arbetet bygger därför på att besluten fattas av dem som berörs och att så många människor, företag och organisationer som möjligt engagerar sig. Jag är övertygad om att detta arbete - bland andra statliga åtgärder - kommer att bidra till en positiv utveckling i Värmland och i Sverige i övrigt. Tack!
Fru talman! Jag vill börja med att tacka näringsministern för svaret. När jag först ytligt läste det här svaret så kände jag en viss optimism i vissa stycken, men den glädjen blev tyvärr kort när jag lite djupare begrundade innebörden av de vackra ord som finns i svaret. Universitetets utbyggnad nämndes. Spontant känner man naturligtvis en glädje över detta. Men vad innehöll svaret egentligen? Jo, att Högskoleverkets expertgrupp rekommenderade att Karlstad skulle få ett universitet, men det krävs erforderliga forskningsresurser för att det skall kunna hålla en god standard. Som näringsministern vet avslog den socialdemokratiska majoriteten det moderata yrkandet att de skulle få ytterligare miljoner till forskning. Det handlar inte bara om att bygga ut platser. Jag förutsätter att näringsministern delar min oro. Vi får hoppas att det kommer erforderliga forskningsresurser i vårpropositionen. Jag fick en diger redovisning av arbetsmarknadspolitiska pengar i olika former. Detta avslutades med att den öppna arbetslösheten i Värmland ligger under riksgenomsnittet. Men inget nämndes om det antal som faktiskt är beroende av åtgärder. Den siffran är betydligt dystrare. Det är just detta som är det grundläggande problemet. Vi hålls uppe med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stället för att ges förutsättningar för nya riktiga jobb i värmländsk industri. Jag gick in på länsstyrelsens hemsida. Där står det följande: För att Värmland skall kunna utvecklas och hävda sig som en bärkraftig region krävs en infrastruktur som öppnar möjligheter till kontakter i alla riktningar. Det är viktiga ord. Men vad är det som händer? I förra veckan gick ett skyddsombud ut och talade om att riksväg 62 i norra Klarälvsdalen borde stängas för yrkestrafik, eftersom den vägen håller för låg standard. Vi ser att det finns 2 miljoner kronor i tjälsäkringspengar - 2 miljoner kronor. Jag vågar nog säga att näringsministern och jag kan vara överens om att med så små belopp är det inte ens värt att köra ut en maskin och börja arbeta. Några nya pengar till väginvesteringar finns över huvud taget inte. Jag väntar på det svaret och återkommer senare.

Fru talman! Ännu en dysterkvist. Jag har kontakt med Värmland och är där ofta. Jag vill påstå att de har bättre vägar än Norrbotten. Sedan finns det vägavsnitt som inte är så bra, men om man tittar i stort är vägarna mycket bra i Värmland. Ni har nyligen fått en väldigt stor ny flygplats. Det är en stor satsning på infrastrukturen. Ni har fått universitetet. Fått är kanske fel ord, men universitetet har ändå etablerats där, och det är mycket stort. Under årens lopp är det en mängd statliga myndigheter som har lagts i Värmland, inte minst i Karlstad. Det är en mängd tjänsteföretag som har etablerat sig där. Jag kommer tillbaka till det jag tidigare har sagt här i kammaren under dagen, och det gäller kanske mest värmlänningarna. Det är sällan man hittar så uppfinningsrika människor som i Värmland. Ni måste faktiskt ta i frågan själva. Jag vill än en gång återkomma till de s.k. tillväxtavtalen. Ni har väldigt stora möjligheter att hantera detta själva. Jag är övertygad om att ni kommer att komma med en mängd olika förslag som vi sedan kan hantera tillsammans och därmed förbättra sysselsättningen och minska arbetslösheten. Det är inte sant att vi har fått ned arbetslösheten bara för att vi har satsat mer på s.k. konjunkturberoende åtgärder. Det är faktiskt så att även de konjunkturberoende åtgärderna minskar vecka efter vecka. Det ljusa i utvecklingen är att vi dels ökar sysselsättningen, dels minskar arbetslösheten, dels minskar de konjunkturberoende åtgärderna. Detta gäller även
Fru talman! Jag tror inte att näringsministern menar det han säger när han vill att jag skall gå hem till Värmland och meddela värmlänningarna att vägarna är mycket bra. Vi har ju akuta problem. Vi har en riksväg som riskerar att stängas. Då skulle sågverksindustrin bli utan råvaror, turistnäringen få stora problem osv. Jag förväntade mig nog att näringsministern skulle säga precis det han sade om ytterligare en dysterkvist. Jag noterade att det uttrycket användes ett antal gånger i debatten tidigare i dag. Jag är inte lagd att vara negativ. Jag är i grunden en mycket positiv person. Men det går inte att vara positiv och ljuga för sig själv när man inte kan åka på en väg, när industrin försvinner och när vi har det läge som vi har. Det handlar ju inte bara om vägfrågor. Vi har andra problem också. I likhet med många andra här i kammaren saknar jag beslut som skall ge oss möjligheter att få den positiva trenden så att vi inte skall behöva uppfattas som dysterkvistar. Det finns en mängd förslag, men vi skall kanske inte ha den debatten här och nu. Småföretagsdelegationen har framfört idéer, och det finns även många moderata idéer som t.o.m. näringsministern kanske skulle kunna ta del av. Vi bor i en glesbygd där vi har en åldersstruktur som innebär att vi skulle kunna få stor nytta av hushållsnära tjänster. Om det togs några som helst initiativ i de här riktningarna skulle uppfinningsrikedomen bli enormt stor, men problemet är att ni inte ger oss förutsättningar för att kunna ta de fria initiativ som vi vill.
Fru talman! Jag kan på stående fot här i kammaren lova att jag skall åka till Värmland senare i vår. Då skall jag titta på dessa vägar. Sedan kan vi ha en diskussion om det. Men jag vill än en gång vidhålla att mycket av den utveckling som ni efterfrågar måste ni skapa själva tillsammans med oss med de resurser och möjligheter vi har. Där har ni stora möjligheter inom ramen för det s.k. tillväxtavtalet. Av budgetskäl och inte minst av det skälet att vi själva har satt upp regler för hur mycket pengar vi kan ta ut, dvs. det s.k. utgiftstaket, måste vi faktiskt begränsa och skjuta de stora infrastrukturella investeringarna framför oss. Men mitt hopp är att när vi går in i den nya perioden efter år 2001 och framåt skall vi ha större möjligheter att investera mer i vägbyggen. Framför allt hoppas jag, som jag har sagt tidigare i dag, att vi skall kunna underhålla vägarna bättre än vad som har skett på många ställen. Jag erkänner att det har varit dåligt med det. Och det gäller inte bara Värmland, utan många fler ställen också. Men än en gång lovar jag att jag skall åka till Värmland och se nöden där.
Fru talman! Jag tackar för detta löfte! Jag skall naturligtvis omedelbart gå hem och notera de önskemål jag tycker att näringsministern skall ta del av när han kommer till Värmland. Det kan vara mitt löfte till näringsministern att jag skall ge honom ett digert program som kommer att bli nyttigt för honom att få bevittna när han kommer till Värmland. Jag kommer även att ta upp Vänersjöfartens problem den gången, så jag hoppas att näringsministern åtminstone har en hel dag till förfogande. Vi skall säkert ge honom ett bra program och även se på ljuspunkter i vårt län, för det finns det gott om.

Fru talman! Häromdagen såg jag ett Aktuelltreportage om en invandrare som var nyutexaminerad civilingenjör från Tekniska högskolan här i Stockholm. Han hade fått jobb nu, men han hade ett tag varit uppe i en jobbsökartakt på 50 jobb i månaden. Han kallades dock sällan ens till intervju. Bland kurskamraterna hade det länge varit så att alla fått arbete utom han och en student till, som också - händelsevis - råkade ha invandrarbakgrund. Ingenjör är ju ett bristyrke. Man kunde läsa häromdagen i Dagens Nyheter att det bara i den här regionen finns 800 ingenjörsutbildade invandrare som går arbetslösa. Det svenska samhället är kort sagt väldigt dåligt på att hantera den etniska mångfald som har växt fram under de gångna 10-15 åren. Den mångfald som borde vara en tillgång för det svenska samhället, den mångfald som borde ses som en möjlighet, blir i stället till ett problem. Det förekommer utan tvekan i det svenska samhället en omfattande diskriminering av människor som i något hänseende uppfattas som annorlunda; det må sedan gälla invandrare, funktionshindrade eller homosexuella. På arbetsmarknaden syns det här väldigt tydligt. Funktionshindrade har, oavsett arbetsmarknadsläge, alltid haft utomordentligt svårt att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Bland invandrare är arbetslösheten förskräckande hög. Bland utomeuropeiska invandrare är arbetslösheten i själva verket normaltillståndet. När det gäller den etniska diskrimineringen är det klart att visst kan man ibland skylla på en felaktig utbildningsbakgrund. Visst kan man i många fall skylla på bristande språkkunskaper. Men sanningen är ju tyvärr att det inte är där huvudskälet ligger. Huvudskälet ligger i den trångsynthet, den inskränkthet och alla de fördomar som vi har, vi som brukar kalla oss för vanliga hederliga svenskar. I allt detta ligger naturligtvis en stor tragik. Dels går samhälle, företag, arbetsplatser och vår kultur i vid mening miste om något, men framför allt är naturligtvis den diskriminering som förekommer i samhället djupt kränkande för de människor som utsätts för den. Det är givet för oss moderater att varje enskild människa har rätt att ses som en individ och bedömas efter sina egna erfarenheter, kvalifikationer och ambitioner. I själva verket uppfattar vi det som en grundval för det humanistiska och demokratiska samhälle som vi moderater vill ha att varje enskild individ bemöts med respekt för den han eller hon är. Och det här är inte unikt för oss moderater. Det är ju ett synsätt som, för att ta det som exempel, också kommer till uttryck i våra grundlagar. Nu är det sålunda dåligt med respekten i praktiken. Då är frågan: Vad skall vi göra åt saken? Regeringen säger att vi skall stifta tre nya lagar. Det är därför, fru talman, vi har samlats här just nu; för att göra detta. Då är frågan: Löser detta problemen? För oss moderater är diskriminering i alla former ett uttryck för fördomar. Och vi tror att det är väldigt svårt att lagstifta bort fördomar. Vi tror att opinionsbildning och attitydpåverkan är oändligt mycket mer angeläget än nya lagar. Därmed inte sagt att det inte också kan finnas behov av lagstiftning för att ge enskilda individer som är utsatta i vårt samhälle stöd. Men vi har för vår del förordat en mer generell lagstiftning, en lagstiftning om mänskliga rättigheter snarare än den teknik som regeringen har valt, nämligen att börja indela och kategorisera samhället i grupper och diskrimineringsgrunder. Vi ifrågasätter naturligtvis inte det goda uppsåtet bakom de lagförslag som regeringen har lagt på riksdagens bord. Men vi tror att man har valt fel väg, och jag skall i korthet försöka tala om varför. För det första tycker vi, fru talman, att det är en tveksam ordning med lagar som är avgränsade till att bara gälla arbetsmarknaden. När det gäller en av de diskrimineringsgrunder som nu är föremål för behandling, nämligen etnisk diskriminering, innebär detta t.o.m. ett steg tillbaka i förhållande till den nuvarande lagstiftningen, som är generellt giltig, låt vara att den har kritiserats för att vara tandlös. Vi tycker för det andra att det är tveksamt att lägga fram tre nästan parallella lagar där man pekar ut tre specifika diskrimineringsgrunder. Jag ifrågasätter inte att diskriminering av sexuella minoriteter, diskriminering av funktionshindrade och diskriminering av etniska minoriteter är de viktigaste diskrimineringsgrunderna. Men det är klart att när man börjar indela lagar efter olika diskrimineringsgrunder så riskerar man att bidra till intrycket att diskriminering på andra grunder än de som avses i de här lagarna skulle vara mer godtagbart. Och så är det inte. För det tredje är det så att om man ger begreppet diskriminering en ganska vid uttolkning kan man säga att ingen i det svenska samhället i dag är mer diskriminerad än den som saknar möjligheter till arbete och egen utkomst. Det är klart att det i det läget är väldigt viktigt att man inte utformar, skall vi kalla det, specifika diskrimineringslagar på ett sådant sätt att man försvårar tillkomsten av de nya jobben. Vi befarar att man gör det med de här tre nästan parallella lagarna, för de komplicerar och försvårar ytterligare en redan krånglig och svåröverskådlig arbetsrättslig lagstiftning. För det fjärde är det som vanligt så med de här lagarna - men där stönar man bara och är inte längre förvånad - att de återigen uteslutande är utformade med utgångspunkt från hur förhållandena är i offentlig sektor och i storföretag. Inte en tanke ägnas åt de små arbetsgivarna. Det här är ett problem, för det gör att lagarna riskerar att höja trösklarna för anställningsbeslut i små företag. Får lagarna den konsekvensen har man också bundit ris åt egen rygg. Det är över huvud taget så att anställningsförfarandet i ett litet företag inte är den byråkratiska, formaliserade och på noggrann, saklig meritvärdering grundade process som förutsätts i hela det här lagverket. För det femte tror vi också att det finns en risk för integritetskränkningar som en följd av lagstiftningens utformning. Jag tror att det var Advokatsamfundet som i sitt remissvar frågade sig: Är det kanske t.o.m. så, om lagarna ges den här utformningen, att en arbetsgivare bör förhöra sig om en viss anställds sexuella läggning för att kunna gardera sig mot att inte i efterhand bli skadeståndsskyldig för diskriminering på denna grund? För det sjätte menar vi att det inte framstår som rimligt när lagarna ges en utformning som innebär att en liten företagare kan ådömas stora skadestånd även i fall av s.k. indirekt diskriminering där arbetsgivaren i fråga inte har haft uppsåtet, alltså avsikten, att diskriminera. Jag noterar att också Folkpartiet har tagit upp detta i en reservation. Sist men inte minst menar vi att man med den här föreslagna lagstiftningen skapar ett väldigt oöverskådligt lapptäcke av regler. Vi får olika regler för olika typer av diskriminering i det svenska samhället. Vi får olika regler beroende på vem den diskriminerade är - kung, anställd eller något annat. Vissa typer av diskriminering skall regleras civilrättsligt. Andra typer av diskriminering skall regleras straffrättsligt. Ibland skall man vända sig till facket, ibland skall man vända sig till polisen, och ibland skall man vända sig till någon av fyra ombudsmän. Vi tror inte att den utformning som regeringen har gett den här lagstiftningen gagnar det goda uppsåt som ligger bakom den. Vi vill se en samordnad lagstiftning, och vi vill också se en samordnad tillsyn över diskrimineringslagstiftningen. Det betyder att vi tycker att man skall samordna det ständigt ökande antalet ombudsmannaämbeten. Mot denna bakgrund är vi inte beredda att tillstyrka de tre propositioner som ligger på riksdagens bord. Och jag ber att få yrka bifall till reservation 1 som vi moderater har avgivit vid arbetsmarknadsutskottets behandling av ärendet. När den reservationen har fallit i voteringen, vilket jag misstänker att den gör, kommer vi inte att delta i besluten om den närmare utformningen av lagstiftningen. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Tack för ordet fru talman.

Fru talman! Det har uppskattats att 500-600 miljoner människor, ca 10 % av världens befolkning, lider av någon form av fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp. I världens rika industriländer är handikapp lika utbrett som i världens betydligt fattigare delar. Men problemen är annorlunda. Här i den rika delen finns inga trakom och ingen svår undernäring som orsakar funktionshinder. Men alkoholism, drogberoende, trafikolyckor och arbetsolyckor står för en växande andel av offren. Det vanligaste funktionshindret i Sverige är rörelsehinder följt av synskada och hörselskada. Den gruppen som lider av omfattande funktionshinder uppskattades av handikapputredningen i början av 90-talet till något över Många handikappade konstaterar att människor med funktionshinder och även deras anhöriga känner av ett allt bistrare samhällsklimat, ekonomiskt såväl som värderingsmässigt. Och många som arbetar med handikapproblem tycks vara överens om att attityden till personer med funktionshinder har sin grund i den värdering som de får på arbetsmarknaden. Sådana värderingar är sanktionerade av samhället och är giltiga långt utanför arbetsmarknaden. Att ha ett funktionshinder innebär att man är särskilt beroende av andra människors hjälp i olika situationer. Det innebär också att man är mycket utsatt och sårbar när man blir dåligt bemött. Beroendet och utsattheten leder ofta till kränkningar. Dessa kränkningar kan förorsakas av obestämdhet och brist på inlevelse, men det förekommer också medvetna kränkningar av personer som utnyttjar människors utsatthet och beroende. Och om man tänker efter lite kan man fråga: Hur ofta pratas det om våld och sexuella övergrepp mot personer med funktionshinder? I fråga om detta rådet det nästan en total tystnad och tabu, och det finns därför i stort sett ingen kunskap om ämnet. Våldet mot flickor och kvinnor är i regel sexualiserat. Ingen vet hur stor omfattningen är, men säkert är att det finns många kvinnor med funktionshinder i mörkertalet över våld mot kvinnor. Kvinnor med funktionshinder som är invandrare eller flyktingar har ofta en slitsam tillvaro. Det är flera som är sjuka och har funktionshinder bland personer som är födda utomlands än bland infödda svenskar, och det är större skillnad mellan kvinnor som invandrat och svenskfödda kvinnor än mellan männen. Invandrarkvinnor har ofta okvalificerade arbeten i service och industri som ger arbetsskador och funktionshinder. I många bemärkelser kan man säga att kvinnor bemöts sämre än män. Det handlar säkert inte om någon medveten aktiv diskriminering annat än i undantagsfall. Det har i stället med könsroller att göra hos oss beslutsfattare, personal och de kvinnor och män som behöver hjälp. Men på längre sikt måste kunskapen om hur diskrimineringen uppstår leda till att regler konstrueras och tillämpas så att de bidrar till större jämställdhet i stället för att befästa underordningen av kvinnor. Att bekämpa etnisk diskriminering innebär att föra en kamp för alla människors lika rättigheter och möjligheter och för människors lika värde. Beträffande dessa demokratiska och humanistiska ideal finns det inget utrymme för kompromisser. I mitt parti anser vi att det är glädjande att Sverige äntligen får en lagstiftning värd namnet mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. I snart tio år har vi i Vänsterpartiet krävt en effektivare lagstiftning på detta område. Vi anser också att mycket tid har förspillts genom den näst intill meningslösa lag som trots vårt partis invändningar om bristande effektivitet infördes 1994. Fru talman! Mitt parti har i motioner framhållit vikten av att alla bestämmelser om diskriminering på arbetsmarknaden bör samlas i en lag. Samtidigt tror vi att de olika ombudsmännen bör placeras under riksdagen i stället för under regeringen för att stärka deras oberoende. Men vi vet att arbetet med att samordna lagstiftningen kan bli relativt omfattande. I sammanfattningen till utskottsbetänkandet står det att utskottet också föreslår ett tillkännagivande som innebär att det bör genomföras ett utredningsarbete. I detta arbete bör man på sikt överväga möjligheterna att samordna diskrimineringslagarna. Detta tycker vi i Vänsterpartiet är en bit på väg mot förhoppningsvis förbättrade diskrimineringslagar. Jag vill fråga i första hand socialdemokraterna vad de menar med orden på sikt. Innebär det ett eller tio år? Till detta ganska komplicerade betänkande har vi fogat fem reservationer, och det är framför allt två av dem som jag vill lyfta fram. Det gäller reservation 12 Vår uppfattning, i likhet med Miljöpartiets, är att förutom diskrimineringsombudsmannen bör även kollektivavtalsbundna organisationer ha möjlighet att göra framställningar till Nämnden mot diskriminering beträffande skyldighet för arbetsgivare att vidta åtgärder. Detta har också den utredning som föregick propositionen föreslagit. Därför anser vi att det inte finns något skäl av avvakta ytterligare utredning i frågan. Jag vill därför yrka bifall till reservation 12 Jag vill också yrka bifall till reservation 17 om antidiskrimineringsklausuler. I många länder har de visat sig vara ett verksamt medel för att motverka etnisk diskriminering. Vid offentlig upphandling har dessa klausuler använts i stor omfattning i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Här i Sverige bör statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter åläggas att i största möjliga utsträckning ta in antidiskrimineringsklausuler i avtal med leverantörer av varor och tjänster när det inte finns några rättsliga hinder mot detta. Jag vill därför yrka bifall till reservation 17 under mom. 38. Den tredje lagen är lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Trots att fördomarna mot homosexuella och bisexuella har minskat i den allmänna debatten utgör dessa människor fortfarande en mycket utsatt grupp. Utredningen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning konstaterade att sådan diskriminering förekommer och att flera döljer sin homosexuella läggning. Vi i Vänsterpartiet stöder starkt den föreslagna lagen, som kan bidra till både upprättelse och ekonomisk kompensation för den som utsatts för diskriminering. Men viktigare är kanske, och det gäller alla de tre lagar som vi diskuterar här i kammaren, att lagarna förhoppningsvis långsiktigt kan påverka attityder och normbildning. Det finns en svaghet i diskrimineringslagen vad gäller sexuell läggning, nämligen 3 § i lagförslaget. Denna paragraf behandlar förbudet mot diskriminering. I 3 § andra stycket står det: "Förbudet gäller inte om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett sådant ideellt eller annat särskilt intresse som uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning." Personer som själva har varit utsatta för sexuell diskriminering anser att detta stycke gör lagen uddlös. Här ges nämligen en öppning för diskriminering av homosexuella för just den del av samhället där denna form av diskriminering är mest vanlig, nämligen kyrkorna. Själv kan jag ärligt säga att jag har missat denna svaghet i lagstiftningen men jag tycker att det är viktigt att synliggöra den. Det är ju också svårt att här i dag förändra skrivningen men ett eventuellt utskottsinitiativ bör vara möjligt. Det som är mycket konstigt med denna paragraf är att regeringen i propositionen skriver att syftet med den föreslagna lagen är att schablonuppfattningar och fördomar mot arbetssökande och arbetstagare på grund av deras sexuella läggning inte skall tillåtas motivera otillbörlig diskriminering. Regeringen delar därför inte utredningens uppfattning att förhållandena i Kyrkan eller i andra religiösa sammanhang skall kunna vägas in i bedömningen men nu gör man detta. Jag frågar socialdemokraterna: Varför har det blivit denna förändring i arbetsmarknadsutskottets betänkande? Är ni inte överens med regeringen?

Fru talman! Folkpartiet är positivt inställt till att lagstiftning om diskriminering i arbetslivet skärps, inte minst mot bakgrunden av att det i mänsklighetens historia finns en mörk underström, en tendens att bedöma och fördöma människor inte på grund av deras egna förtjänster och brister utan på grund av t.ex. deras kön etniska tillhörighet eller handikapp. Därför känns den föreslagna lagstiftningen i sak mycket angelägen. Diskriminering förekommer dessvärre på arbetsmarknaden. De grupper som nu kommer att omfattas av lagstiftningen är förmodligen de som är mest utsatta. Men man kan tänka sig andra grupper som inte blir rättvist behandlade och inte bedömda efter sina egna förutsättningar och kvalifikationer. Det förekommer åldersdiskriminering. Det förekommer diskriminering mot personer som av ett eller annat skäl inte passar in i "mallen". Att utforma lagstiftning mot diskriminering är inte alldeles lätt. Problemet kanske underskattas ibland. Man måste precisera vad som är diskriminering, och man måste bestämma vilka beviskrav som skall gälla. Man måste väga in å ena sidan risken att personer som inte har diskriminerat ändå döms och blir skyldiga att betala skadestånd och å andra sidan risken att personer som faktiskt blivit diskriminerade inte lyckas övertyga domstolen om den saken. Ingetdera är bra. Därför är det en svår uppgift för lagstiftningen att domstolarna skall landa rätt. Tyvärr är bevisen överväldigande för att etnisk diskriminering i arbetslivet vid anställning och även senare är vanligt förekommande, t.ex. av de långtidsarbetslösa invandrare som stängdes ute redan under högkonjunkturen på 1980-talet, de vars yrkes och utbildningskompetens inte ledde till ett motsvarande kvalificerat jobb. Den diskriminering som ständigt pågår då personalchefer, anställare mer eller mindre automatiskt sållar bort ansökningshandlingar på personer med annorlunda namn. Man väljer det man känner igen, man väljer bort det okända. Så pågår denna process närmast automatiskt. Genom åren har lagstiftaren valt olika modeller. Jämställdhetslagen har en utbyggnad och den lag mot etnisk diskriminering som nu skall upphävas en annan. Regeln i brottsbalken mot olaga diskriminering har ytterligare en annan konstruktion. Lagstiftningen måste dessutom utformas så att den inte i onödan gör det tungt och besvärligt för företagen att anställa. Om man menar allvar med att företagandet och särskilt de små företagen skall stimuleras måste man inför varje ny lag - sedan man bestämt sig för att en ny lag är alldeles nödvändig - noga tänka igenom hur den skall se ut för att tjäna sitt syfte, samtidigt som den inte hämmar företagandet. Jag kan ha förståelse och respekt för att det har varit svårt att lägga fram ett lagförslag som är balanserat och där de olika och många synpunkterna vägs in. Vad jag däremot inte kan förstå är varför regeringen inte direkt arbetat ihop de tre utredningsförslagen till en enda lag. Det är en underlig situation, och jag vet inte om det förekommit någon gång tidigare att riksdagen getts uppdraget att parallellt behandla tre i stort sett identiska förslag. Regeringen har inte kunnat ge någon godtagbar förklaring till denna märklighet. Det tycks ju trots allt som om alla är överens om att en samordnad lagstiftning vore att föredra. Den stora bristen med denna diskrimineringslagstiftning är att den är så splittrad. Förutom lagen om etnisk diskriminering finns det lagstiftning, eller kommer att finnas efter dagens riksdagsbeslut, mot diskriminering av handikappade i arbetslivet samt lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Lägg därtill att vi redan har jämställdhetslagstiftningen som berör diskriminering av visst kön i arbetslivet. Då kan man lätt inse att lagstiftningen blir alltmer komplex och svåröverskådlig när antalet lagar ökar. Risk finns också att lagarna förlorar i tyngd när de blir så många. Folkpartiet anser att regeringen borde ha lagt fram det här förslaget samlat där alla bestämmelser om diskriminering hade funnits i en enda lag. Det är olyckligt att regeringen hyser en alltför stor tilltro till att problemen med diskriminering inom arbetslivet kan lösas med enbart lagstiftning. I många fall kan delar av ett problem lösas genom information. Lagarna borde därför kompletteras med en informationskampanj för att på denna väg minska problemet med den etniska diskrimineringen. Det gäller inte minst den offentliga sektorn, som är en mycket stor arbetsgivare och borde kunna ses som ett föredöme i kampen mot diskriminering. Lagstiftningen måste också avvägas så att den inte hindrar företagsamheten. Folkpartiet lägger, som vi har sagt tidigare, stor vikt vid att lagarna inte lägger hinder i vägen för att starta och vidareutveckla företag. Ett i och för sig mycket lovvärt lagförslag kan även få den konsekvensen att det slår undan benen för företagen genom att lägga orimliga krav på dem när det gäller skadestånd m.m. Det finns därför skäl att uppmärksamt följa tillämpningen av vissa delar i det nu liggande lagförslaget. Så till Folkpartiets ställningstagande. Jag inleder med att säga att vi finner en lagstiftning mot diskriminering i arbetslivets olika moment som mycket angelägen att genomföra. Våra synpunkter går närmast ut på att komplettera och förhindra de negativa effekter som i propositionerna inte har arbetats bort. I reservation 4 har vi tillsammans med Centerpartiet tagit upp frågan om de enskilda företagens svårigheter att hantera en så här komplex och svåröverskådlig lagstiftning. Det finns också risk att lagarna förlorar i tyngd om de blir alltför många. Vi pläderar också för att inte bara sikta till en samordning av nuvarande lagar som ligger för beslut på riksdagens beslut utan också överväga om t.ex. nuvarande jämställdhetslag borde inarbetas i en kommande samordning. På det sättet skulle även de olika ombudsmannainstitutionerna kunna sammanföras till en myndighet. Folkpartiet har för övrigt pläderat för - det gör vi i reservation 13 - att Ombudsmannen mot etnisk diskriminering skall ha en fristående ställning i förhållande till olika aktörer, inte minst den regering som annars man lätt får ett beroendeförhållande till. Varje misstanke om lojalitetskonflikt måste undvikas. Om ombudsmannen blir direkt underställd riksdagen får vi en god garanti för en självständig ställning. I reservationerna 14 och 15 tar vi upp ombudsmannens mandat och behovet av en informationskampanj mot etnisk diskriminering. Här betonas också den offentliga sektorns plikt att vara föredöme i bekämpningen av etnisk diskriminering, inte minst därför att det är en så stor arbetsgivare. I reservation 11 har vi noterat att trakasserier kan förekomma i fler led än enbart mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara så att arbetstagare trakasserar en arbetskamrat. Det borde också utkrävas ett särskilt ansvar i sådana situationer. I reservationerna 5, 6 och 8 tar vi upp diskrimineringslagstiftningen och företagandet. Folkpartiet lägger stor vikt vid att konceptet om att med kraft driva en politik som skapar flera arbeten genom företagande inte skall motverkas av en lagstiftning, som i och för sig kan vara mycket lovvärd men som slår undan benen genom att det ställs orimliga krav på dem när det gäller t.ex. skadestånd. Regelsystemet kan - oskickligt hanterat - få till följd att arbetsgivaren drar sig för att över huvud taget anställa ny personal. När det gäller de aktiva åtgärderna har vi i en avvikande mening nr 8 i socialförsäkringsutskottet noterat att företagare i förväg måste känna till vad som förväntas av dem. Diskrimineringsombudsmannen bör ha som uppgift att stödja och utveckla arbetet för etnisk jämställdhet i företagen, bl.a. genom metodutveckling och spridande av goda exempel. Vi hävdar också att det hade varit en fördel om sådana här åtgärder hade preciserats i propositionen. Detsamma gäller det svåra förbud mot etnisk diskriminering som skall gälla både direkt och indirekt sådan. Jag tror det ligger en större fara i att en arbetsgivare skall kunna dömas för diskriminering om han eller hon saknar insikt om den etniska tillhörigheten än om diskrimineringen genomförs oavsiktligt. Det måste anses oacceptabelt speciellt för småföretagare, och då drar man sig, som jag sade tidigare, för att anställa. Därför har våra företrädare i socialförsäkringsutskottet påpekat att riksdagen borde uttala att en oavsiktlig indirekt diskriminering inte skall skadeståndsbeläggas. Ändå vill jag - trots dessa ganska tydliga randanmärkningar - slå fast att Folkpartiet hävdar värdet av att vi får en lagstiftning mot diskriminering i olika former inom arbetslivet. Det har varit intressant att se hur andra partier har formerat sig. Jag noterar att Kristdemokraterna utan en enda reservation har anammat regeringens förslag. Med tanke på argumenteringen i den egna motionen borde det ha varit läge att påpeka några viktiga saker, inte minst för småföretagargruppen. Den mest fascinerande hållningen till den föreslagna lagstiftningen har emellertid Moderata samlingspartiet. Man lyckas prestera inte mindre än tre, kanske rent av fyra, ståndpunkter i anslutning till regeringsförslagen. Även om Mikael Odenberg tassar mycket försiktigt har moderaterna i arbetsmarknadsutskottet yrkat blankt avslag på propositionerna. Moderaterna i socialförsäkringsutskottet - åtminstone 75 % av dem - är däremot mycket angelägna att skriva ut att man inte har yrkat avslag på propositionerna och att utskottsmajoriteten har ställt sig bakom ett förslag om en utredning som syftar till sammanläggning av lagstiftningen. Man t.o.m. talar om att utvidga lagstiftningens tillämpningsområde att även avse andra delar av samhällslivet. En fjärde moderat i samma utskott sällar sig till de avvikande synpunkter som framförts av Folkpartiet. Utöver att moderaterna i socialutskottet önskar en samordnad lagstiftning landar de slutligen på att "inte nu fatta beslut i enlighet med propositionerna". Fru talman! Det må vara varje parti obetaget att formulera sin eller sina ståndpunkter, men det är onekligen originellt med detta rekord av åsikter i samma ärende. Det måste ses som något av en innovation. När det till sist gäller socialdemokraterna tog regeringen mycket lång tid på sig för att komma med förslagen. Ändå var det högst ofullgångna förslag, och jag har ju pekat på vad jag menar med det. Förslagen var inte av den kvaliteten att de snabbt kunde behandlas av riksdagen. Det är snart ett år sedan de presenterades här, och det har varit jättearbete att hantera dem, både juridiskt och tekniskt. Den åsikt som har framförts från många håll att det hela kan bli svårhanterligt dröjer kvar då vi nu har kommit så här långt i debatten. Att detta med tre parallella ärenden är en otymplighet för oss i riksdagen är kanske ett mindre problem. Men vad som är betydligt värre är vad detta medför för dem som skall tillämpa lagarna ute på arbetsplatserna. Jag kan inte heller se att de som skall skyddas av lagarna skulle ha något intresse av att det är så många olika lagar. Tvärtom borde en samordning av lagstiftningen bli ett både kraftfullare och tydligare vapen i kampen mot all diskriminering i arbetslivet. Fru talman! Jag står självfallet bakom de reservationer och de utskottsskrivningar som Folkpartiet medverkat till. Med för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 5 och 8.
Fru talman! Eftersom Elver Jonsson trots sin långa riksdagserfarenhet inte mäktar med att läsa innantill i handlingarna vill jag korrigera honom på den punkt där han hade fel. Det har varit moderater i arbetsmarknadsutskottet, socialutskottet och socialförsäkringsutskottet inblandade i hanteringen av detta ärende. Moderata samlingspartiet har i lagstiftningsärendet en uppfattning, och den har presenterats i en kommittémotion från de moderata företrädarna i arbetsmarknadsutskottet. Av de moderater i de tre utskotten som har varit inblandade i hanteringen har alla en sammanfallande uppfattning utom en ledamot, Gustaf von Essen. Eftersom han står antecknad på talarlistan föreslår jag att Elver Jonsson överlåter till Gustaf von Essen att själv klargöra för kammaren vilken hans avvikande uppfattning är. De ledamöter i socialförsäkringsutskottet som har konstaterat att vår kommittémotion inte innehöll något konkret avslagsyrkande på lagförslagen i propositionen har alldeles rätt. Vår kommittémotion innehöll inte något avslagsyrkande. Den innehöll tre hemställanspunkter vilkas innebörd lika fullt var yrkande om avslag på propositionerna. Den distinktionen har Elver Jonsson missat.
Fru talman! Jag är naturligtvis medveten om att det har varit många inblandade, och det gäller för alla partier. Nu säger Mikael Odenberg att det handlar om ett konkret avslagsyrkande. Men om man inte utsäger det i motionen och dessutom uppträder med så tjocka filttofflor som Mikael Odenberg gjorde på den punkten är det ju inte konstigt om man fortfarande något funderar över var Moderata samlingspartiet befinner sig någonstans. Men det är bra om de under resans gång har kunnat nå en enighet. Då har ju riksdagsberedningen inte varit förgäves.
Fru talman! Det är så sällan som jag brukar anklagas för att bära filttofflor så det skall jag väl kunna leva med. Sanningen, Elver Jonsson, är att vi har varit mycket tydliga i vår kommittémotion liksom i våra reservationer i utskottet. Vi tycker inte att de lagförslag som regeringen har lagt på riksdagens bord motsvarar de krav som enligt vår uppfattning måste ställas på en diskrimineringslagstiftning. Innebörden av det tillkännagivande som vi har begärt att riksdagen skall göra är att man skall avslå de framlagda lagförslagen.
Fru talman! I ett avseende är Mikael Odenberg och jag är överens, och det är att detta regeringsförslag inte har motsvarat de förhoppningar som vi har haft. Ändå har vi kommit till olika slutsatser. Folkpartiet är, som jag sade, i grunden mycket angeläget om införandet av en lagstiftning mot olika typer av diskriminering. Moderata samlingspartiet har kommit fram till en annan slutsats och yrkar avslag på regeringsförslaget. Det kan jag ha respekt för, men det kan vara bra att det sägs att vi på den här punkten delade på oss, och det beklagar jag.

Fru talman! En ung svensk kvinna sökte i slutet av förra året ett arbete som receptionist på ett hotell i en västsvensk stad. Hon var mycket kvalificerad för detta arbete, men hon fick det inte. Kvinnan ringde upp chefen för hotellet, och han tyckte att hon skulle komma på intervju. Han gav henne också vissa förhoppningar om att hon skulle passa väldigt bra för arbetet. Men när hotellchefen såg den unga kvinnan blev han helt förskräckt. Han sade: Du är alldeles för mörk. Jag kan inte anställa en sådan som du. Nu efteråt förnekar hotellchefen att han har sagt så. Men den unga kvinnan anmälde detta till polisen och diskrimineringsombudsmannen. Facket försökte då att förhandla med arbetsgivaren för att komma fram till en lösning, men förhandlingarna slutade i total oenighet. Hotellchefen säger att det var på andra grunder som han inte kunde anställa den unga kvinnan. I stället sade han till henne: Jag tycker att du skall åka till London. Där är det mycket mer internationellt så där kan du få arbete. Här i Sverige dröjer det innan du med din hudfärg kan få ett sådant här arbete. Jag vet att flera andra svenska tjejer med en annan hudfärg har fått jobb i London. Du får vänta till dess att det blir mer blandat här i Sverige. Den unga kvinnan tyckte att det var fel att tänka så på ett hotell där man har många utländska gäster. Hon kommer från Israel men är adopterad och uppvuxen i Sverige. Hotellchefen säger att han menade inget negativt. Han hade bara sett hur en del flickor hade fått jobb i London. Men hotellchefens förutsägelse att den unga kvinnan inte skulle få jobb i Sverige slog fel. Hon fick jobb på ett hotell i en västsvensk stad. Vid uppvaktningen i utskottet hörde vi att man många gånger sållas bort redan i ansökningsögonblicket på grund av att man har ett utländskt efternamn, och det är väldigt svårt att kontrollera hur många som har sållats bort. Det är viktigt att ta till vara invandrares många gånger höga utbildning och deras yrkeserfarenhet här i Sverige, inte minst med tanke på vår höga arbetslöshet naturligtvis. De kommer att göra en mycket bra insats här i Sverige, och de behövs verkligen på arbetsmarknaden. Fru talman! Miljöpartiet anser att arbetsmarknadsutskottets betänkande som i dag behandlas är ett framsteg för att uppnå bättre villkor i arbetslivet, för att förhindra att människor med funktionshinder, av utländsk härkomst eller på grund av sin sexuella läggning diskrimineras. Vi tycker att det är viktigt att dessa lagar kommer till stånd som klart reglerar förhållandet med diskriminering. I vårt samhälle måste det finnas utrymme för alla. Ingen i vår tid skall behöva utsättas för kränkande behandling vare sig inom arbetslivet eller i vardagslivet. Vi tycker att det är bra att den nya lagstiftningen träder i kraft så snart som möjligt. På grund av frågans art är detta väldigt angeläget. Men vi anser också att en samordning av lagarna på sikt är bra och att den skall genomföras efter en utvärdering och noggrann genomgång. Därför ser vi gärna att någon form av uppföljning och reformering sker inom en snar framtid. Det är också viktigt med en uppföljning av bl.a. lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, som vi skriver i motion och yttrande från socialutskottet. Exempelvis kan kommuner och landsting i dag vägra att verkställa domstolarnas beslut om funktionshindrades rätt till insatser utan att några åtgärder vidtas från statens sida. Detta bör självfallet också samordnas. Det är betydelsefullt att ombudsmannens arbetsuppgifter inte kan ändras beroende på vilken regering vi har utan att frågan underställs riksdagen. Vi tycker därför att det är av vikt att de olika ombudsmännen har en självständighet gentemot regeringen. Detta återfinns också bl.a. i de s.k. Parisprinciperna, som antagits av FN:s generalförsamling, vars krav på självständighet ställs på organ för skydd av mänskliga rättigheter. I vår motion har vi också tagit upp frågan om möjlighet till positiv särbehandling, vilket utskottet behandlar med en mjuk skrivning. Man säger att det skall kunna vara möjligt att anställa en särskild sökande som tillhör en utsatt grupp på arbetsmarknaden, även om det skulle finnas likvärdiga eller t.o.m. mer meriterade sökande. För att främja den etniska mångfalden bör positiv särbehandling kunna utnyttjas. Dock skulle en uttrycklig regel om positiv särbehandling ha varit att föredra, enligt min mening. Vi i Miljöpartiet har i flera motioner skrivit om antidiskrimineringsklausuler. Vi har inte reserverat oss i betänkandet, men vi kommer att stödja reservationen från Vänsterpartiet. Dessa klausuler är ytterligare ett verktyg i kampen mot diskriminering av människor på grund av etnicitet, kön och sexuell läggning. Antidiskrimineringsklausuler i avtal om offentlig upphandling skulle visa att svenska staten vill beivra både könsdiskriminering och etnisk diskriminering. I länder som Storbritannien, Kanada och USA har detta inte förhindrat företag att delta i förhandlingar om upphandling. Eftersom ett företag nu kan ge sig självt konkurrensfördelar genom att ha en bra miljöpolicy, blir antidiskrimineringsklausuler ett verktyg för att konkurrera ut företag som diskriminerar. Fru talman! Arbetsorganisationers talerätt skall utredas i översynen av delar av jämställdhetslagen bl.a., säger utskottet och avslår därmed Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkanden. Vi anser dock att arbetsorganisationer som har kollektivavtal med arbetsgivaren skall kunna få göra en framställan till Nämnden mot diskriminering. Därför vill vi reservera oss mot utskottets avslag. Vi anser att det inte behövs ytterligare en utredning, utan det behövs aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald. Fru talman! Miljöpartiet tycker att det är väldigt positivt att utskottets förslag även inkluderar diskriminering på grund av sexuell läggning. Homosexuellas ställning på arbetsmarknaden är en fråga som kommit lite i skymundan. Men det är en utsatt grupp vars rättigheter bör läggas under myndighetstillsyn. Samhället bör bevaka de homosexuellas rättigheter både inom och utanför arbetsmarknaden. Därför hälsar vi också Ecce Homo-utställningen varmt välkommen hit till riksdagen. Min partikollega Yvonne Ruwaida kommer att fullfölja Miljöpartiets inlägg här i dag. Med dessa ord, fru talman, vill jag härmed yrka bifall till reservationerna nr 12 och 17 i betänkandet.

Fru talman! Jag tror att den lagstiftning som vi skall debattera och besluta om i dag här i riksdagen kommer att glädja Christopher. Christopher är den bilmekaniker som vi kunde läsa om i tidningarna för inte alltför länge sedan, som inte fick jobb på en bilverkstad trots likvärdig utbildning och trots uppenbart längre arbetslivserfarenhet. Lagen kommer inte att hjälpa Christopher - hans fall är avgjort - men det kommer att signalera ett viktigt budskap. Jag tror att lagen kommer att glädja Linda, den hotellreceptionist som Barbro Johansson nämnde i sitt anförande tidigare, som inte fick jobbet på grund av att hon var alltför mörk. De båda har redan blivit utsatta för den personliga kränkning som det innebär att inte få ett jobb enkom därför att de har fel hudfärg. De har inte blivit bedömda som de individer de är och borde ha rätt att bli bedömda utifrån. De har inte blivit bedömda utifrån sin kompetens. Med en ny lag kanske också Johann kan känna sig lite mindre orolig än vad han gör i dag för att hans sexuella läggning skall diskvalificera honom från att få de jobb han söker. Kanske är det så att Tina nästa gång hon söker jobb på banken för andra gången slipper att bli uppenbart förbigången på grund av sitt handikapp. De är alla individer. De är alla verkliga personer som har drabbats av diskriminering. De är levande bevis på att diskriminering faktiskt förekommer och att denna lagstiftning som vi i dag skall behandla behövs. De är tyvärr långt ifrån ensamma. Antalet anmälningar till diskrimineringsombudsmannen för etnisk diskriminering i arbetslivet räknas numera i hundratal varje år. Det är antagligen toppen på ett isberg. Mer än var fjärde arbetsgivare säger sig i undersökningar vara negativa till att anställa homosexuella. Mörkertalet är antagligen gigantiskt. Var fjärde funktionshindrad uppger sig i en undersökning gjord av SCB någon gång ha blivit bemött på ett diskriminerande sätt i arbetslivet. Det behövs en lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet, och det behövs en lagstiftning som är stark och tydlig. Vi kan se diskrimineringen också i högre arbetslöshetstal och omvänt i lägre sysselsättningsgrad för funktionshindrade och för människor med annat etniskt ursprung. Det gläder mig att vi i denna kammare i dag kan ha en samsyn om att diskriminering i arbetslivet är ett avgörande samhällsproblem, att det faktiskt finns och att vi behöver göra någonting åt det. Fru talman! Det som vi diskuterar i dag är lagar som skall värna individens rätt - rätten till en rättvis behandling i arbetslivet. Men det är också en lag som skall förebygga framtida diskriminering. Diskriminering, ofta byggd på fördomar, inte bara fördummar utan kostar också. Som många andra har redovisat är det uppenbart att många välutbildade invandrare, som skulle kunna minska de flaskhalsproblem som vi i dag ser på arbetsmarknaden, över huvud taget inte får chansen. Det är en samhällsekonomisk kostnad. Detta är kort sagt en lag som skall värna individen mot fördomar, men den skall också värna samhället mot samhällsekonomisk misshushållning. Då uppstår frågan: Kommer lagarna att hjälpa, kommer de att räcka och kommer de att rätta till de problem som finns? Svaret är förstås att dessa lagar inte löser alla problem. Vi är alla överens om att det första och viktigaste inslaget måste vara att öka antalet jobb i samhället. Då får också de med annan etnisk bakgrund, med annan sexuell läggning och de funktionshindrade större möjligheter att få jobb. Det nyanserade svaret på frågan om det hjälper rymmer också insikten om att långvarigt och mångårigt utanförskap, ofta grundat och baserat på diskriminering, objektivt sett försämrat utsatta gruppers konkurrensförmåga på ett sätt som egentligen ingen lagstiftning kommer att kunna rätta till. Likväl kommer lagen att spela stor roll dels därför att den ger individerna rätt till upprättelse, dels därför att arbetsgivaren åläggs att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet. Rädslan för straff och krav på aktiva åtgärder kommer att innebära snabbare integrering. Det kommer att innebära att slentrianmässigt tänkande, ofta grundat på fördomar, bryts. Det är bra. Och inte minst spelar lagen en roll genom att den manifesterar samhällets inställning att alla människor har ett lika värde, inte bara i ord utan också i realiteten. Diskriminering är aldrig någonsin acceptabelt. Vad innebär då lagarna? Det är värt att säga några ord om det, eftersom diskussionen här så oerhört mycket har handlat om form och så oerhört lite om substans. För det första inkluderar de nya lagarna diskriminering på grund av funktionshinder och sexuell läggning. Därutöver får arbetsgivarna ett ansvar att ingripa vid trakasserier grundade på sexuell läggning, funktionshinder och etnicitet. Dessa krav liknar i mångt och mycket de som redan finns i jämställdhetslagen när det gäller sexuella trakasserier. De nya diskrimineringslagarna omfattar hela anställningsförfarandet, inklusive rekryteringsförfarandet. Lagarna omfattar ett förbud som både rymmer direkt och indirekt diskriminering. Men det viktigaste av allt är kanske att bevisbördan förändras så att handlingen och inte syftet blir avgörande. Att den diskriminerade i dag haft att bevisa inte bara diskrimineringen som sådan utan också att arbetsgivaren har haft diskriminerande syfte, har gjort den nu gällande lagstiftningen tandlös på många sätt. Nu skapas rimligare krav på bevisningen. Därmed knyts också lagen närmare den tradition som finns inom EG-rätten. Detta är de stora substantiella förändringarna som faktiskt kommer att förändra arbetsmarknaden för dem som i dag upplever diskriminering. Till detta kommer ett antal mindre förändringar som utskottet gör i sin behandling. Det gäller ombudsmannens ställning i frågor utanför arbetslivet som utskottet, till skillnad från regeringen, vill se lagreglerad. Här finner jag den moderata kritiken något underlig. Man säger att lagstiftningen enkom skulle handla om arbetslivet. Den lagstiftning som utskottet nu har införlivat har ju exakt samma ordalydelse som den gamla lagen. Man kan fundera på hur den moderata gruppen tolkar lagstiftningen. Utskottets ändringar innebär också att förbuden gäller när en arbetssökande diskrimineras på grund av att arbetsgivaren tror att den arbetssökande är funktionshindrad eller har en viss sexuell läggning. De ger ett förbud som omfattar även trakasserier som tar sig etniska uttryck. Med de här förändringarna blir lagarna mer likartade sinsemellan. Därutöver gör utskottet ett antal förtydliganden när det gäller ideella skäl som bl.a. öppnar möjligheterna för de arbetsgivare som så önskar att i tydliga fall, i likhet med jämställdhetslagen, kunna arbeta med positiv särbehandling. När det gäller den delen av lagen - och flera andra har varit inne på den - som handlar om de undantag från det direkta diskrimineringsförbudet som grundas på ideellt eller särskilt skäl, påpekar utskottet att det i mycket speciella undantagsfall kan vara berättigat att väga in arbetstagarens eller arbetssökandens etnicitet, funktionshinder eller sexuella läggning. Det kan t.ex. handla om den diskussion som har förts om kyrkorna. Texten i denna del bör tolkas som ett förtydligande av regeringens ställningstagande och inte som en avvikelse från det fortfarande starkt vägande diskrimineringsförbudet. Restriktivitet kommer fortfarande att vara huvudlinjen. Utskottet skriver att det handlar om mycket speciella undantagsfall. Det är klart att detta är en svår fråga som det finns all anledning för riksdagen att fortsätta att bevaka. Här står frågan om religionsfrihet mot den rättmätiga begäran att faktiskt inte bli diskriminerad. Jag tror att vi får anledning att återkomma till den diskussionen. Så till diskussionen om en samlad lagstiftning. I utskottet, liksom i många andra organisationer, har en stor del av diskussionen handlat om detta. Det är uppenbart att en samlad lag, inte minst på grund av överskådlighet, skulle ha vissa fördelar. Samtidigt är det uppenbart att bristen på överskådlighet delvis beror på att kraven är olika långtgående i olika lagar. Att formulera en ny lag skulle innebära ett nytt utredningsarbete och, inte minst viktigt, därmed också en ytterligare förskjutning av en angelägen lagstiftning. För oss socialdemokrater har det viktiga varit att snabbt få en fungerande och stark lagstiftning. Detta har varit viktigare än att nu föra ihop tre lagar. Vi tycker att först när den lagstiftning som vi nu skall fatta beslut om fått verka, skall den utvärderas och förhoppningsvis också kunna sammanfogas till en lag. På Vänsterns fråga om vad "på sikt" innebär vill jag säga att det innebär att man inte skall dra det i långbänk, men samtidigt att man skall ha någon form erfarenheter från den lagstiftning vi nu fattar beslut om. Vi har med andra ord valt substansen framför formen. Uppriktigt talat är vi inte så lite förvånade över hur många som har fokuserat på form framför innehåll. Den här debatten ger ju också uttryck för det. Det viktiga är ju faktiskt att få en lagstiftning som kan ingripa mot diskriminering och inte var eller i vilken form lagstiftningen skall stå i lagboken. Vi ser också orsakerna till denna diskussion. Jag tycker att det har blivit ett bekvämt sätt att här och nu säga nej till lagstiftningen. Till synes vill man ha en starkare lag, men i realiteten innebär det att man skjuter den effektivare lagstiftningen på framtiden. Man passar och accepterar här och nu. I vissa fall beror det säkert på någon form av missriktad välvilja, men i åtminstone ett fall, det moderata fallet, är det uppenbart att det också handlar om en avvägningen där diskriminering får stå tillbaka för andra syften som är angelägnare i deras ögon. Ändå är det glädjande att lagen i dag kan antas i så pass bred enighet som nu kommer att ske. Kristdemokraterna står bakom betänkandet i dess helhet, vilket är välkommet inte minst mot bakgrund av att det också berör diskriminering på grund av sexuell läggning. Vänstern och Miljöpartiet har vissa förslag på sakförändringar men står i stort bakom lagstiftningen. Folkpartiet intar en klassisk liberal inställning. De är kluvna. Å ena sidan skall man ha lagstiftning och å andra sidan skall den inte vara alltför långtgående, eftersom det då kan drabba företagandet. Helst skall man ha en lag i stället för tre, eftersom det blir oerhört mycket tydligare då. Det är en klassiskt kluven folkpartistisk linje. Moderaterna och Centern yrkar avslag med motiveringen att det inte är en samlad lagstiftning. Jag tror att det ändå är värt att notera att Moderaterna inte bara argumenterar mot formen - och Mikael Odenberg gav ju uttryck för det här också - utan också mot flera viktiga substantiella delar. För Moderaterna är den fria anställningsrätten viktigare än att vi har en kraftfull lag mot diskriminering. Man hävdar följaktligen att en ny lagstiftning bara innebär mer krångel för små företag. Man medger att det finns diskriminering, men man redovisar inget verkningsfullt medel mot det. Man säger: Låt oss jobba med information och opinion! Låt oss ha en lagstiftning mot diskriminering i de individuella fallen! Men låt oss inte ha rätten att pröva diskriminering vid de tillfällen när de allra flesta fallen av diskriminering faktiskt sker, nämligen vid anställningen! Då skall det inte finnas en sådan prövning. Det är motsägelsefullt. Det finns mycket att anföra mot detta. Jag skall inte gå in på det i detalj. Men det finns ett antal fall där vi faktiskt redovisar att företagandet inte kommer att drabbas av detta. De företag som sköter sig har ingenting att frukta av detta. Detta är en lagstiftning som drabbar dem som diskriminerar i arbetslivet. Det finns ingen anledning att agera försvarsadvokater för diskriminerande arbetsgivare. På många sätt tycks Moderaternas linje vara att gärna hålla ett rejält högtidstal mot diskriminering, men först och främst skall det finnas en fri anställningsrätt för de arbetsgivare som på ett eller annat sätt diskriminerar. Fru talman! För oss socialdemokrater är diskrimineringsfrågor mer än manifestationer. De är vardagsrätten att slippa bli diskriminerad - den högst mänskliga rätten att bli bedömd utifrån vem man är och inte vilken grupp man tillhör. Men det handlar också om rätten att kunna vara stolt över sin egen bakgrund utan att för den skull behöva bli drabbad av arbetslöshet. Därför vill vi gärna se den här lagen. Vi tror att dessa lagar kommer att skydda Christopher, Linda, Därför vill jag nu yrka bifall till utskottets förslag om en stark ny diskrimineringslagstiftning och avslag på samtliga reservationer.